Fru talman! Jonas Ringqvist frågade om beräkningsmodellerna och hur man skulle göra där och gav sedan en tolkning av det. Jag vill läsa upp vad utskottet säger i det avseendet: 2008-2012 vill utskottet anföra följande. - Målet innebär att utsläppen för Sverige av de sex växthusgaserna som ett medelvärde för perioden 2008-2012 skall vara minst 4 % lägre än utsläppen år 1990. Utsläppen skall räknas som koldioxidekvivalenter och omfatta de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollets och IPCC:s definitioner. Som regeringen påpekar skall utsläppsvärdena normalårskorrigeras för att underlätta det svenska klimatarbetet mellan åren med avseende på variationer i temperatur och nederbörd." Jag kan inte tolka detta på annat sätt än Jonas
Fru talman! Jag har inget ytterligare att säga om det utan vill bara tacka för klargörandet från Ingemar

Fru talman! Klimatfrågan är den största globala utmaning som vi står inför. Klimatpolitiken är ett viktigt test på vår vilja och förmåga att ställa om våra samhällen till en hållbar utveckling. Att minska de svenska utsläppen av växthusgaser är därför en central komponent i omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Detta är bakgrunden till att regeringen tillsammans med Vänsterpartiet i klimatpropositionen föreslår ett ambitiöst klimatmål: att minska koldioxidutsläppen med minst 4 % till år 2010. Vi sätter upp det här målet därför att vi har kunskapen, möjligheten och viljan att gå före. Regeringens ambition är att vara föregångare när det gäller omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Klimatfrågan anser vi är av central betydelse. Det är två viktiga beslut som riksdagen ska fatta: dels beslut om klimatmålet, dels beslut om att ratificera Kyotoavtalet. Därför är jag mycket glad när jag, efter att ha läst riksdagspartiernas klimatmotioner, kan konstatera att det finns ett stort stöd för regeringens ambitiösa klimatmål och en enighet om beslutet att ratificera Kyotoavtalet. Jag välkomnar också de många konstruktiva förslag till åtgärder som framkommit i motionerna och också i debatten här i dag. Det vittnar om ett djupt politiskt engagemang i klimatfrågorna, som jag och regeringen sätter stort värde på. Vi kommer att ha med oss alla dessa förslag när vi går vidare med klimatarbetet det närmaste året, inte minst inför den första kontrollstationen 2004, som finns inlagd för att följa upp klimatmålet. I det arbete som då kommer att läggas ned för att utvärdera arbetet så långt och för att bedöma om det behövs fler åtgärder för att nå vårt mål kommer självfallet riksdagen att spela en viktig roll. Vi är alla eniga om att konkreta åtgärder är det viktiga för att nå dit vi vill. Regeringens proposition innehåller många konkreta åtgärder, som vi har hört. Det är självklart att vi har en klimatpolitik som är nära förbunden med vår energipolitik. Det framgår av alla de åtgärder som nämns i den här propositionen. Men detta är också en del av vårt miljömålsarbete. Vi tycker att det är lämpligt att lägga fram klimatpropositionen som en egen proposition. Det är också självklart för oss att vi har ett nära samarbete i Europa. Det är närmast obegripligt att det ifrågasätts att detta är mycket nära integrerat med det europeiska arbetet. En stor del av vårt och just mitt arbete ägnas åt klimatarbetet inom EU. Vårt klimatmål, minus 4 %, avser utsläppsminskningar på hemmaplan. Målet ska alltså nås utan att använda skogssänkor och de flexibla mekanismerna, dvs. handeln med utsläppsrätter och miljöinvesteringar i andra länder. Det här betyder inte att vi säger nej till att använda sänkor och flexibla mekanismer, tvärtom. Såväl upptag av koldioxid i sänkor som flexibla mekanismer är instrument som vi på sikt ska främja genom en aktiv politik. Vi menar att handeln med utsläppsrätter är en stimulans för näringslivet som ska uppmuntras. Men det tar tid att utforma praktiskt fungerande system. Det här är en komplicerad fråga. Det finns i dag inget färdigt system för hur de flexibla mekanismerna ska tillämpas. Därför har vi nu tillsatt en delegation som ska arbeta fram förslag till hur ett sådant system ska se ut. Vi har för avsikt att återkomma till de flexibla mekanismerna i samband med kontrollstationen 2004, då klimatmålsåtgärderna ska utvärderas. Jag kan också säga att det inom EU pågår arbete med att utforma system för utsläppshandel. Det spanska ordförandeskapet har som målsättning att det ska färdigt redan i vår. Vi är inte säkra på att man kommer att lyckas med det. I så fall fortsätter arbetet under det danska ordförandeskapet i höst. Här driver vi i Sverige på för att systemet med handeln med utsläppsrätter inom EU ska bli så brett som möjligt. Vi vill t.ex. gärna ha med transportsektorn också som nu ligger utanför förslaget. Det är viktigt att poängtera att det ligger ett tydligt politiskt budskap i att vårt klimatmål nu sätts till minst 4 % utan kolsänkor och flexibla mekanismer. Vi talar tydligt om att det är utsläppen i Sverige som ska minska, på hemmaplan. Det är ett rent klimatmål. Vi hade en diskussion här tidigare om att vi är angelägna om och tycker att det är bra att vi såväl inom EU som inom Kyotoavtalet värnar vårt utrymme. Här ska jag säga att det inte handlar om att vi i första hand ska utnyttja vårt utrymme framöver. Men det är också viktigt att inte andra utnyttjar vårt utrymme t.ex. när det gäller bördefördelningen inom EU. När vi går längre än vad vi behöver enligt bördefördelningen innebär det inte att något annat land ska dra nytta av det när sedan EG:s gemensamma åtagande ska utvärderas. Vi har också talat om kostnadseffektivitet. Lars Lindblad tog upp detta när det gäller omställningen. Vi värnar också kostnadseffektivitet. Det är därför vi värnar de flexibla mekanismerna. Men det är också viktigt att se att kostnadseffektivitet har sina gränser. När vi på ett mer omfattande sätt ska ställa om vårt energisystem behövs i vissa lägen större investeringar som på sikt inte är de mest kostnadseffektiva. Det gäller t.ex. satsningar på vindkraft. Klimatpropositionen är Sveriges bidrag till att ta ansvar för det största globala miljöhot som vi i dag står inför. Sverige är här en del av världen. Vårt ambitiösa klimatarbete är en del i ett stort klimatåtagande. Det är viktigt att poängtera att i det här internationella klimatarbetet har Sverige inom ramen för EU varit starkt pådrivande under flera år. Inte minst under vårt ordförandeskap i EU kunde vi starkt bidra till att EU tog på sig ledarrollen i det globala miljöarbetet och såg till att Kyotoavtalet kunde räddas i ett läge då det var starkt hotat av USA:s avhopp. I måndags deltog jag i EU:s miljöministrars rådsmöte i Bryssel. Vi fattade då beslut om att EG som part i protokollet ratificerar Kyotoprotokollet. Vi fattade också det legala beslutet om den bördefördelning för EU-länderna som Kyotoavtalet innehåller. Även vid detta möte spelade Sverige en konstruktiv roll. Vi måste se det som en stor framgång att detta nu har gått i hamn. Beslutet innebär även att Danmark sluter upp bakom bördefördelningen och ratificerar Kyotoavtalet. För Danmark innebär EU:s interna bördefördelning att landet ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 21 % jämfört med basåret 1990.

Vi har alltså klarlagt den förutsättning som vi skriver om i propositionen, att vi ska godkänna Kyotoprotokollet under förutsättning att beslut har fattats inom EU om en legalt bindande inbördes fördelning. Genom beslutet i EU:s miljöråd kan såväl EG som medlemsländerna underteckna avtalet, och vi kan göra det före mötet i Johannesburg. Det här tycker vi är av mycket stor betydelse. Det har symbolisk betydelse, men det har också viktig faktisk betydelse inför de förhandlingar som nu föregår Johannesburgsmötet. Vi ger en tydlig signal om att det faktiskt går att träffa en heltäckande global överenskommelse om en viktig och komplicerad global miljöfråga. Den signalen kan inte underskattas när världssamfundets politiker träffas i Johannesburg tio år efter Rio då klimatkonventionen föddes. Sverige och övriga EU-länder kan åka till Johannesburg och visa att de levt upp till Kyotoavtalets åtaganden. Sverige kommer att fortsätta att vara pådrivande i det internationella miljöarbetet under den fortsatta perioden och även efter den åtagandeperiod som nu gäller. Nu gäller det att se till att detta internationella system sjösätts och bevaka de miljömässiga resultaten i överenskommelsen från Bonn och Marrakech, att systemet är effektivt och kan fungera i verkligheten men också att det är så flexibelt att det fortlöpande kan anpassas till de behov som föreligger. Sverige kommer att lägga ned mycket arbete på detta. Till slut vill jag som andra beklaga USA:s avhopp men också rikta kritik mot den klimatplan som George Bush har lagt fram. Jag kan också berätta att EU:s miljöministrar gemensamt har gjort en deklaration där man både uppmanar alla parter att underteckna Kyotoprotokollet och också framför en förhoppning om ett fortsatt samarbete och att USA ska återvända till

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Lena Sommestad för svaret på min underliggande fråga i mitt anförande. Men regeringens proposition innebär att vi tar itu med utsläppen av växthusgaser med dyra metoder genom att enbart reducera i Sverige. Jag hade föredragit mer kostnadseffektiva och miljöeffektiva åtgärder redan nu, inte 2004. Jag vill ställa frågan till statsrådet: Vilka åtgärder kommer nu som ett brev på posten efter det att riksdagen fastställt fyraprocentsmålet, utöver det som redan är beslutat i riksdagen? Kommer det t.ex. ytterligare höjda koldioxidskatter framöver? Kommer det att införas koldioxidskatter för den elintensiva industrin eller liknande?
Fru talman! Jag vidhåller att för att vi ska kunna utnyttja handeln med utsläppsrätter och få en kostnadseffektivitet måste vi ha teknik och system som gör att de är fungerande. Sedan kan det på sikt vara kostnadseffektivt att också arbeta för en omställning. Där måste det vara länder som Sverige som ligger långt framme som går i täten. Annars kommer alla bara att främja att vi går över från t.ex. kol till gas, och då har vi inte kommit så långt i teknikutvecklingen. När det gäller detta med att det kommer som ett brev på posten kan jag i dag inte svara på det. Som bekant pågår det en översyn av skatterna, så vi får återkomma i den här frågan. Precis som hittills kommer vi att bedriva en energipolitik som ska göra det möjligt för svensk industri att behålla sin konkurrenskraft, och det kommer att gälla även i fortsättningen.
Fru talman! Det är just denna otydlighet inför de svenska medborgarna som jag tidigare i debatten har hävdat som ett problem. De vet alltså inte vad regeringen tänker komma med. Man bara hänvisar till överläggningarna. I mitt anförande pekade jag på det slöseri som nedläggningen av Barsebäck 1 har inneburit. De pengar som den har kostat skulle kunna räcka till att minska de globala utsläppen av växthusgaser med 165 miljoner ton. Dessutom har vi tagit bort en i stort sett koldioxidneutral energikälla. Kommer statsrådet under den period som hon är tillförordnad att medverka till att regeringens politik leder till dessa negativa, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser framöver? Eller blir det en kursändring av den politiken med Lena Sommestad vid rodret?
Fru talman! Jag tror att vi får leva med att man inte kan lägga fram förslag förrän de är färdigberedda. Lars Lindblad och jag har olika uppfattning i frågan om kärnkraften. Vi anser inte att kärnkraft är en ren energikälla och ett gott alternativ. Vi kommer att fortsätta på den linje som vi har fastlagt sedan länge, och jag kommer inte att ändra något i avvecklingsplanen. Det är viktigt att inte dra in kärnkraften i det här och försöka att så att säga slå den ena problematiska energikällan i huvudet på den andra. Vi är helt klara över att kärnkraften inte är något alternativ, och den ska inte användas för energieffektiviseringsåtgärder, utan vi fortsätter med vår linje.
Fru talman! Jag glömde att hälsa statsrådet välkommen tidigare i mitt anförande, så jag vill passa på att göra det nu. Jag vill kommentera detta med utredningar och förslag som kommer vid senare tidpunkt. Också jag ser det som ett problem. Som vi ser det har det i många fall tillsatts utredningar fast man redan i dag har tillräckliga kunskaper för att vidta åtgärder. Propositionen innehåller inte så mycket konkret, utan det är väldigt många hänvisningar till utredningar och översyner, vilket också Jonas Ringqvist sade tidigare. Då undrar jag: När förväntas dessa utredningar att bli klara? När kan vi få ta ställning till de konkreta förslag som blir följden av alla utredningar? Kommer de att bli klara till år 2004 när nästa översyn av det här målet ska ske?
Fru talman! Som framgår av propositionen är det väldigt många utredningar på gång som inte är avsedda att vara så långsiktiga att de sträcker sig längre än till 2004. Tvärtom arbetar vi väldigt intensivt med att få fram förslag på dessa områden, t.ex. när det gäller skatterna. Det pågår också ett intensivt arbete inom EU, även om maskineriet där är trögare. Jag tror inte att Maria Wetterstrand behöver vara orolig. Det kommer förslag.
Fru talman! Jag tror säkert att det kommer konkreta förslag, men jag är ändå lite orolig för att de kommer för sent. Dessa utredningar kommer alltså att vara klara till 2004 och då ska de presentera konkreta förslag till ytterligare åtgärder utöver dem som redan har vidtagits. Om man sätter det i samband med att vi redan i dag har nått väldigt långt och ligger nära det mål som redan har satts upp, hur tänker regeringen då agera i fråga om målsättningen? Kan man lägga fram fler konkreta förslag om man ser att målet redan i princip är uppnått? Kan man i det läget tänka sig att målsättningen kan komma att skärpas? Jag vill också passa på att ändra mitt bifallsyrkande. Jag yrkade bifall till reservation 32, men jag avsåg egentligen reservation 34. Jag undrar därför om jag kan ändra mitt bifallsyrkande.
Fru talman! Jag tycker att det är glädjande att vi har nått så långt under 90-talet. Det är någonting som jag tycker att vi ska vara stolta över. När det gäller kontrollstationen 2004 kan vi tänka oss att ompröva målet, men vi uttalar oss inte i propositionen om i vilken riktning. Men det är självklart att om det visar sig att det här arbetet är mycket framgångsrikt kan vi ompröva målet så att det blir strängare. Vi kommer att se över detta 2004.
Fru talman! Miljöministern var inne på ett resonemang om icke hållbara energislag, kol, olja och även kärnkraft. I den synen är vi eniga. När det gäller regeringens satsningar på förnybar energi har EU antagit direktiv för exempelvis vindkraft. Sveriges regering har valt att inte ställa sig bakom dessa direktiv. Det rimmar rätt illa med de deklarationer som miljöministern gör här. En annan fråga som är oerhört viktig för att vi ska komma framåt och som flera här i kammaren i dag har tagit upp gäller den enskilda människans engagemang. Det är viktigt hur vi politiker agerar, att vi inte sår tvivel utan tvärtom tydligt visar vad vi vill. Här spelar de lokala Agenda 21-satsningarna en väldigt stor roll. De har hittills inte lyckats. De har resulterat i kommunala avfallsplaner, men inte i det som grundtanken var, nämligen att engagera medborgarna. Vad kommer att göras för att få i gång detta engagemang? Vi kommer inte att lyckas med dessa åtaganden om vi inte får med den enskilda medborgaren.
Fru talman! Regeringen satsar på vindkraften. Den kommer att behandlas i den energipolitiska propositionen. Samtidigt är vi väl medvetna om att vi i framför allt lokaliseringsfrågorna måste gå fram med klokhet eftersom de är en stor angelägenhet för miljösidan. Vi arbetar nu väldigt hårt med att ange kriterier för hur vindkraftverk ska lokaliseras och hur man ska få en acceptans för vindkraften. Boverket som just har utrett detta har lämnat ett förslag om att man kanske skulle försöka med pilotanläggningar för att kunna utvärdera effekterna på naturen, landskapet och annat. Vi tycker att det här är väldigt viktigt, så det kommer att ske en satsning på vindkraften. Men den är också i dag en dyr energikälla. Därför krävs det att vi satsar på ett korrekt och riktigt sätt så att det hela blir bra. Harald Nordlund nämner en viktig sak, nämligen betydelsen av att tvivel inte får utsås. Jag tycker att Lars Lindblads beskrivning om att det finns många sanningar inte är riktigt korrekt. Antingen finns det ett klimatproblem eller också finns det inte. Däremot finns det många divergerande uppfattningar bland forskarna. Detta är ett exempel på ett område där politiken verkligen har kunnat dra nytta av forskningen. Kort om det kommunala arbetet: I propositionen finns det ett förslag om information. Vi jobbar också aktivt inom departementet med frågan hur Agenda 21-arbetet ute i kommunerna ska fortsätta.
Jag vill erinra statsrådet om att repliken gällde Harald Nordlund. Lars Lindblad har inte rätt till ytterligare replik.
Fru talman! Det är riktigt att utbyggnaden av vindkraften måste ske med förnuft. Den får inte förfula, den får inte drabba djur och den får inte drabba oss människor på ett ovänligt sätt. Men klart är ändå att vindkraftsindustrin gör bedömningen och att man på EU-nivå har gjort bedömningen att det är möjligt att på kort sikt nå 10 terawatt, på längre sikt upp till ca 25 terawatt från vindkraften. Vindkraftsindustrin har också pekat på ett antal åtgärder som är nödvändiga för att komma vidare. Ett exempel på detta är fastighetsbeskattningen, som drabbar vindkraftverken på ett hårt sätt och försvårar utbyggnaden. Den typen av åtgärder från regeringens sida har inte jag funnit. Därför känner jag mig pessimistisk inför Sveriges möjligheter att nå upp till de höga målsättningarna.
Fru talman! Jag kan försäkra Harald Nordlund om att det finns en mycket stark vilja från hela regeringens sida att satsa hårt på vindkraften i Sverige. Det gäller inte bara utbyggnad, utan det gäller också teknikutveckling av vindkraft i Sverige. Jag hoppas att Harald Nordlund kommer att känna sig tryggare när han har sett några av de förslag som vi har i den energipolitiska propositionen.
Fru talman! Jag fick delvis svar av miljöministern på min fråga som gällde kopplingen av klimatfrågorna till energipropositionen som snart kommer att läggas fram.

Det utrymme som möjligen kan skapas för en export av el skulle ju kunna hjälpa till att stänga ett antal kondenskolkraftverk i södra Europa. Finns detta med som någon form av tanke, eller är det så att kärnkraftsavvecklingsprogrammet är så pass viktigt att reduceringen av koldioxidproblemet får stå till baka? Ser miljöministern trots allt en möjlighet att hjälpa till med att reducera kolkondenskraftverken i södra Europa?
Fru talman! Det viktigaste arbetet för att reducera kolkondenskraftverken i Europa är EU:s gemensamma åtagande under Kyotoprotokollet som alla EU länder har anslutit sig till. Vi har nu en gemensam elmarknad i Norden. Vi går förhoppningsvis mot en gemensam elmarknad i Europa, och här är detta den viktigaste mekanismen. När det gäller biomassa i kraftvärme t.ex. vill jag förutskicka att det elcertifikatsystem som vi arbetar med är ett system som fungerar mycket väl för att främja förnyelsebar energi av det slaget.
Fru talman! Det intressanta på biomassaområdet är att ta vara på de möjligheter som finns i det svenska inlandet. Jag tänker då också på etanolfrågan och möjligheten att skapa förutsättningar att ta till vara etanol också ur biomassa. Det är ju en utforskad möjlighet i dag. Man skulle kunna ge tillstånd till ett antal företag som ligger i startgroparna för att få tillverka svensk etanol som är bättre än den dåliga etanolen från södra Öppnas inte möjligheterna snart för dem som vill satsa på inlandet i det här avseendet och som dessutom kommer att skapa en hel del sysselsättningstillfällen? Vi behöver dessutom etanolen för att reducera koldioxiden i våra fordon.
Fru talman! Jag kan inte uttala mig i dag om de öppningar som Ulf Björklund talar om när det gäller etanolproduktionen. Etanol är ett av de intressanta nya drivmedlen. Men det rymmer också vissa problem med själva produktionen av etanol som inte är riktigt lika miljövänlig. Detta är en av alla de olika möjligheter som nu ligger framför oss, och det gäller att vi jobbar hårt för att hitta de alternativ som på sikt blir hållbara. Men alla dessa möjligheter finns med i det arbete som vi nu sysslar med.
Fru talman! Jag sade i mitt anförande att jag tycker att frågor som kretsar kring transporter, transportsystem, fordon och dylika saker har fått en något undanskymd roll i föreliggande proposition. Vad avser statsrådet att göra för att t.ex. främja en ökad produktion av s.k. alternativa drivmedel? Vad avser statsrådet att göra för att främja en övergång av godstransporter från lastbil till järnväg och sjötransporter? Vad avser statsrådet att göra för att främja ett ökat kollektivt åkande? Sist men inte minst: Avser statsrådet att hjälpa till så att vi får en långsiktig skattebefrielse på biodrivmedel i Sverige?
Fru talman! Låt mig säga att det framgår av propositionen att vi har en hel del tankar kring transporterna. Jag tycker inte att det är riktigt korrekt att säga att frågan är så undanskymd. Vi genomför en rad åtgärder. Vi har just i dagarna lämnat ett uppdrag till Naturvårdsverket när det gäller miljöklassning av diesel och bensin, enligt uppdrag från riksdagen, som är ett av många små delmål för att kunna hitta fungerande system för detta. När det sedan gäller kollektivt åkande och alla övriga förslag som Eskil Erlandsson har är det många som inte direkt ligger på mitt bord, men de överensstämmer med den allmänna inriktningen på den politik vi bedriver, där de ekonomiska styrmedlen enligt min uppfattning är de allra viktigaste.
Fru talman! Jag förstår att jag får nöja mig med svaret på de första frågorna, men jag nöjer mig inte med svaret på den sista frågan. Är statsrådet beredd att hjälpa till så att vi får en långsiktig skattebefrielse på biodrivmedel i Sverige? Det skulle få i gång fler investeringar vad gäller produktion av alternativa biodrivmedel, däribland etanol. Då skulle människor våga investera i nya fordon och företagare skulle våga investera i nya anläggningar för den här produktionen.
Fru talman! Vi föreslår nu skattesatser som ska främja en hållbar utveckling och som är differentierade för att främja bl.a. de drivmedel som Eskil Erlandsson vill främja. Däremot kan jag inte i dag säga att vi ska ha skattebefrielse helt och hållet för dessa drivmedel.

Fru talman! Jag har fått förfrågningar om hur utskottet har resonerat om målet 2004 och Kyotoprotokollets flexibla mekanismer. Jag vill bara läsa upp vad utskottet anför i den delen: Användningen av Kyotoprotokollets flexibla mekanismer kan minska kostnaderna för åtaganden betydligt. Utskottet anser i likhet med regeringen att det finns skäl att vid kontrollstationen år 2004 som komplement överväga ett mål som innefattar de flexibla mekanismerna. Det nationella målet om minskade utsläpp av växthusgaser med minst 4 % ska dock uppnås utan kompensation för upptag i kolsänkor eller med flexibla mekanismer. Detta säger utskottet. Jag ville bara berätta om det.

Fru talman! I detta betänkande behandlar vi något som berör många människor i vårt land - utan att de är medvetna om det som de utsätts för. Jag tänker då på den icke joniserande strålningen. Den strålningen kan vi inte se, men den går att mäta. Det har inte alltid varit så populärt att redovisa dessa mätningar. Jag tänker då på de högfrekventa fält som alstras vid användningen av mobiltelefoner - men även på strålningsförhållandena kring de basstationer och antennmaster som nu växer upp med hög hastighet runtom i landet på mer eller mindre lämpade platser. Ofta har de en placering på fastigheter där de boende inte har en aning om att de har placerats på fastigheten. Det borde väl ändå vara rimligt att man åtminstone registrerade i kommunerna var någonstans, samt på vilka fastigheter, master och basstationer har etablerats. Det gäller inte minst för att ha framtida forsknings och uppföljningsmöjligheter eftersom oron och osäkerheten är så stor hos befolkningen när det gäller dessa frågor. Vi måste ha möjligheter att i efterhand härleda olika faktorer för vår hälsa och vår miljö. Som man kan utläsa ur betänkandet måste vi ta dessa frågor på stort allvar. Det anser jag att vi bör göra även om det just nu inte finns enigt vetenskapligt stöd för att hälsoeffekter skulle uppkomma vid exponeringsnivåer under rekommenderade gränsvärden. Det finns kunskapsluckor som behöver identifieras. Forskarna är inte eniga i denna fråga. Forskare vid Lunds universitet har visat att mobiltelefonstrålning vid experiment på möss kan passera blod och hjärnbarriären, vilket får anses som anmärkningsvärt. Försök har visat att det finns en koppling mellan strålning från mobiltelefoner och biologiska effekter. Bl.a. tyder resultaten på att balansen mellan viktiga joner och enzymer i cellerna kan rubbas. De flesta mobiltelefonanvändare talar längre tid än de två minuter som ligger till grund för mätning av de utsatta gränsvärdena. Detta borde ju också påverka. I Storbritannien kommer alla mobiltelefoner att förses med en varning om hälsorisker. Det brittiska hälsodepartementet uppmanar konsumenterna till försiktighet eftersom de anser att det inte kan uteslutas att den icke joniserande strålningen från telefonerna är skadlig för hälsan. Den inställningen borde även gälla för mobiltelefoner och bärbara, trådlösa telefoner i Sverige. En varningstext som talar om att strålning från telefoner kan få negativa biologiska konsekvenser borde följa med varje mobil eller trådlös telefon när man säljer den. Miljöbalken förordar eller föreskriver försiktighetsprincipen som regel när man inte kan bevisa om en produkt är ofarlig eller ej.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 Mobiltelefoner används allt längre ned i åldrarna hos våra barn - liksom de trådlösa telefonerna i hemmen. Denna ökande användning hos de unga oroar oss. Vi vet att barns och ungdomars benvävnad är tunnare än vuxnas och att hjärnvävnaden och skallbenet inte har vuxit färdigt. Barn utsätts därigenom för större risker och riskerar att drabbas än värre av eventuella skadeverkningar. Rapporter har kommit som gör att försiktighet bör iakttas. Forskare har i en studie visat att det kan finnas risk för tumörer hos barn och unga vid användning av mobiltelefoner. Vänsterpartiet anser att det bör övervägas ett införande av åtgärder av informationskaraktär för att minska användningen av mobiltelefoner, särskilt bland barn och unga. Nu är det ju tvärtom. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Nej, det är inte bevisat att mobiltelefoner är farliga. Men vi kan inte heller hävda att de är ofarliga. Det finns i dag forskningsresultat som ger oss anledning att vara oroliga. Ett forskarlag från Australien har t.ex. rapporterat om fördubblad cancerfrekvens - hos cancerkänsliga möss visserligen. De utsattes för radiostrålning, alltså strålning av samma typ som från mobiltelefoner. Den undersökningen har ju avvisats från mobilteleindustrin. Man kan peka på annan forskning som också tyder på att det här finns risker. Vi vet ännu för lite, kan vi konstatera. Vi vet inte heller hur det är med långtidseffekterna av en svag radiostrålning, hur den påverkar hälsan. Det handlar om mobiltelefonerna, närheten till huvudet, till hjärnan. Förre talaren var inne på exponeringstiden. Forskning, undersökningar, som har bedrivits har skett under en väldigt begränsad tid. Vi kan dock konstatera att vi inte kan påstå att mobiltelefonerna ger de här effekterna, men vi kan inte heller säga att de ofarliga. Vi säger också att vi lever upp till och klarar gränsvärdena. Men hur är gränsvärdena satta? Jo, gränsvärdena är satta med utgångspunkt från den forskning som hittills har bedrivits, en forskning som alltså är osäker. Mer forskning krävs för att vi ska kunna vara säkra. Det finns flera larmrapporter om att strålning från mobiltelefoner kan orsaka nervskador och cellförändringar. Från Folkpartiets sida anser vi att man måste ifrågasätta de gränsvärden som nu gäller. Vi måste så snart det går också klargöra om de behöver skärpas. Ett gränsvärde är ju ingenting konstant. Ett gränsvärde måste revideras i takt med att kunskaperna ökar och att sammanhangen förändras. Vi vill med andra ord se en sänkning av gränsvärdena. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 5.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka miljö och jordbruksutskottet för en trevlig behandling av Miljöpartiets motioner, men jag håller, av naturliga skäl kanske, inte med i bedömningarna i avslagsyrkandena. Vi hade ju ett liknande betänkande förra året med ungefär samma motioner som i dag. Det är bara det att ännu fler partier nu har tagit upp mina motioner, och det är ju roligt. Jag skrev den första mobiltelefonmotionen under allmänna motionstiden 1994/95. Den gången blev jag nästan utskrattad här i kammaren när jag beskrev mina tankar om en fara med den elektromagnetiska strålningen från alla de mobiltelefoner som jag såg började säljas på marknaden. Jag har ju tidigare arbetat som strålskyddsingenjör med bl.a. lågdosstrålning. Då såg jag vilka skador den strålningen medförde på lång sikt. Bl.a. var jag med och drog fram radonet från början. Detta var anledningen till att jag reagerade på den otroligt snabba ökningen av antalet sålda abonnemang. Fru talman! Mobiltelefoner har inneburit att bl.a. olycksfallsarbete har kunnat underlättas. Antalet sjöolyckor, speciellt med småbåtar, har kunnat minska på grund av att mobiltelefoner har funnits ombord. Mobiltelefoner har inneburit en revolution för oss i arbetslivet. Vi är alltid nåbara, på gott och ont. Det kan vi se bl.a. här i riksdagen. Men vi kan ändå se att en nyttighet kan inverka menligt på människors hälsa. Mycket forskning om mobiltelefoner bedrivs nu över hela världen och visar på olika effekter. Människor som använder telefonen i yrket eller ringer ofta får ofta besvär med uppvärmning på och runt öronen, vilket visar på att det är svårt att bortse från effekter. Den största undersökningen som har gjorts är baserad på 11 000 användare. Den visade på symtom som trötthet, koncentrationsproblem och värme på öronen. Vi vet nu att strålningen tränger så långt som tre centimeter in i huvudet. Med en fortsatt intensiv användning som finns det skäl att ställa frågor om vad detta kommer att innebära i förlängningen. I mitt arbete med radioaktiv strålning har jag funnit att extremt låga nivåer av bestrålning inte visar några följder under de första tio åren. I USA och Ryssland blev befolkningen utsatt för sådan strålning. Undersökningar efter 20 år visade på allvarliga skador, bl.a. i form av missbildade barn. Fru talman! Barn är speciellt känsliga för mikrovågor. De absorberar mikrovågor 3,3 gånger mer än en vuxen gör. Barns nervvävnad är inte färdigvuxen och påverkas därför mer. Vår svenske forskare Lennart Hardell har med sin forskning visat att risken för tumörer i huvudet ökar hos barn om de utsätts för strålning av mikrovågor. I Australien är man orolig för barns hälsa. Man vill inte ha sändare till mobiltelefoner nära barndaghem. I England tillsattes den s.k. Stewartkommissionen som vi hörde om nyss. Det är en oberoende expertpanel som sammanställer forskning. Regeringen anslog 100 miljoner kronor. Den engelska regeringen gick tillsammans med Stewartkommissionen ut och rekommenderade allmänhet och föräldrar att inte låta barn använda mobiltelefoner i onödan och att mobiltelefontillverkarna inte skulle rikta sig till barn som målgrupp. Reklam och mobiltelefonprylar riktade till barn och ungdomar översvämmar nu marknaden, tyvärr. I England rekommenderas också att sändare för mobiltelefoner inte ska sättas upp nära skolor och daghem. Det är ett ämne som är väldigt aktuellt också i Sverige. Englands rekommendationer gäller barn under 16 år. Varför kan inte Sverige tillåta sig att med försiktighetsprincipen i åtanke göra likadant, Ingemar Josefsson? Fru talman! När jag första gången kom att tänka på detta med en eventuell strålning från mobiltelefoner jämförde jag det med faran från cigarettrökning. Jag kom att tänka på de varningstexter som finns på cigarettpaketen. Därför föreslog jag att varningstexter som varnar för alltför flitigt användande skulle sättas på mobiltelefoner. Det möttes med munterhet första gången jag nämnde det. Flera andra partier har nu också tagit upp detta i sina motioner. Inte minst kan det gälla för barn, eftersom de drabbas lättare än vuxna. Gränsvärdena - de kallas för SAR, Specific Absorption Rate - är satta för en användning under två minuter. Knappast någon pratar så kort tid i dag, och det medför att SAR-värdena ökar i samhället. Som vi hörde har TCO gjort ett väldigt bra arbete med att märka mobiltelefoner med avseende på ekologi, ergonomi och strålning. TCO rekommenderar att SAR-värdet bör sänkas till 0,8 watt per kilo som gränsvärde, i stället för det gränsvärde Sverige har i dag på 2 watt per kilo. I USA har man antagit detta gränsvärde på 0,8 watt per kilo. Antar man det gränsvärdet finns det många telefoner som inte klarar sig, exempelvis har Siemens en modell som ligger på 2,64 Jag har kämpat länge för att få de här SAR värdena officiella, och nu har det gått igenom på frivillig väg. Då har jag nått mitt syfte, tycker jag. Även forskare får ta del av bolagens siffror. Men kunde det lagstiftas på området vore det bättre, så att dessa siffror alltid kommer att redovisas. USA har lagstiftat om detta, och EU ska rekommendera att SAR-värdena offentliggörs. SAR är ju ett tidsmedelvärde, som man säger. Det är grundat på försök med kaniner som fick grumlade linser, men det säger ingenting om nervpåverkan, påverkan på blodkärl osv. Fru talman! De tre lundaforskarna Salford, Brun och Persson visade att dessa strålningsnivåer kan öppna den s.k. blod-järn-barriären, som vi hörde om tidigare. Det är också allvarligt. Det innebär att stora proteiner kan släppas in i vävnaden, och det kan medföra att vi får Alzheimer eller MS så småningom. I Göteborg har professor Hamnerius uppmätt centrum är strålningen mycket högre, liksom här i Stockholm och i alla tätorter. Den är mycket större där än vad den är på landsbygden. Man har sett att bakgrundsstrålningen i centrum utgörs till 36 % av strålning från TV och radiomaster, medan strålning från basstationer och mobiltelefoner utgör 62 % av bakgrundsstrålningen. När det gäller masterna har Sverige ett väldigt högt gränsvärde, 4 500 milliwatt per kvadratmeter medan Schweiz har 40. Det är alltså en faktor på 100 däremellan, ja, ännu mer faktiskt. Belgien har gränsvärdet 24 milliwatt per kvadratmeter. I en del av Österrike har man 1 milliwatt per kvadratmeter. Det höga gränsvärdet gör att kommunen inte kan gå emot den som vill sätta upp en sådan här mast. Men försiktighetsprincipen, människors oro och vissa cancerfall som man har sett i närheten av master i Europa gör att Sverige bör överväga att sänka gränsvärdena. Jag har också tagit upp den höga strålningen från mobiltelefoner i bilar. Jag vill hänvisa till den höga elektromagnetiska strålning från utrustningen som nyligen har konstaterats i Volvo S80-bilar. Om man i tillägg till den strålningen också talar i mobiltelefon i framsätet i en personbil kan man uppmäta så höga värden som 100 millivolt per meter i fältstyrka, fem centimeter från antennen. Det finns ett företag som har gjort sådana mätningar under flera år. Man har mätt i alla möjliga bilmodeller, och det var innan S80 med sina höga strålningsvärden fanns med i bilden. Man sitter liksom i en Faradays bur och samlar in den här strålningen, det elektromagnetiska fältet. Man säger även i betänkandet att man inte går över gränsvärdet, men det gör man, för vi har ett gränsvärde på 41 millivolt per meter i fältstyrka. Här uppvisades värden på 100 millivolt per meter. Om man tänker sig för kanske man sätter upp en antenn utanpå bilen, och då för man ut en hel del av strålningen och får ner styrkan väldigt betydligt. Det har jag föreslagit bl.a. i min motion. Jag vill säga att jag ofta har tyckt att vi här befinner oss i ett gigantiskt experiment, precis som i en mikrovågsugn. Vi får ju väldigt mycket strålning från radio och TV-satelliter, de digitala sändningarna osv. Vi kan titta på vad detta innebär så småningom. Någonting påverkas vi människor av. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 6 i betänkandet.

Fru talman! Det är i stort sett bara ett år sedan vi hade ungefär samma motioner att behandla här i kammaren. Vi behandlade ett betänkande om just de här frågorna i mars förra året. Det gör att jag inte vill uppta tiden mer än nödvändigt, för då diskuterade vi igenom det väldigt ordentligt. I utskottets beredning av ärendet har vi också haft Statens strålskyddsinspektion hos oss för en redovisning, och vi har ställt de frågor som motionärerna har haft. Vi i majoriteten tycker att vi har fått fullgoda svar och att vi i varje fall i dagsläget kan yrka avslag på motionerna. När man läser motionerna skulle man ibland kunna få uppfattningen att detta är en ny fråga och att den därför är så osäker. Men det är det är faktiskt ingen ny fråga. Strålning har man forskat om rätt så länge. Den internationella strålskyddskommissionen, vars rekommendationer ligger till grund för lagar och föreskrifter om strålning världen över, bildades i Stockholm redan 1928, och Sverige fick sin första strålskyddslag 1941. Sedan dess har all användning av strålkällor i landet varit föremål för tillsyn av en särskild strålskyddsmyndighet som 1965 fick namnet Statens strålskyddsinstitut. Det är inget nytt utan vi har jobbat med det här under väldigt lång tid. Jag vill också säga att vi har redovisat - det redogjorde jag för i förra debatten - de miljömål som vi har lagt fast i riksdagen. Där har också strålningen tagits upp. Bland både miljömål och delmål redovisar vi vad vi vill från riksdagens sida. Budgeten har regeringen förstärkt med 0,6 miljoner för myndighetens miljöansvar och 6 miljoner kronor för arbete med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Med detta vill jag alltså ha sagt att vi tror att detta är någonting som man ska satsa på, och vi satsar på det för att kunna följa frågan ordentligt. Till sist vill jag också säga att forskningspolitiken numera behandlas i intervall om tre år. När vi år 2000 antog förslaget till forskning och redovisade förnyelsen tog vi bland de åtta prioriterade forskningsområdena med miljö och hållbar utveckling. Där återfinns forskning om strålning såväl inom avsnittet folkhälsa som inom miljöforskningen. Så det är inte ett bortglömt område på något sätt. Sedan vill jag fullfölja en tankegång som Barbro Feltzing hade om varningar på cigarettpaket. Jag håller med om att man kan göra så. Men den diskussion vi har fått om t.ex. snus visar också risken med detta. Man ställer väldiga krav på att det ska kunna bevisas att det är på det här sättet. Om man ställer samma krav som man har för cigaretter på just mobiltelefoner och liknande skulle de med all sannolikhet icke få några varningstexter, med den kunskap som vi har för närvarande. Därför kanske det exemplet haltar. Det leder säkert inte till det som Barbro Feltzing har tänkt sig. När det gäller trådlösa telefoner har man för yrkesarbetare en faktor 10, alltså tio gånger högre än riskgränsen, och för allmänheten har man satt den delen till faktor 50, alltså risk i förhållande till det gränsvärde man har satt. För basstationerna har man satt en faktor 100 för att klara den här biten. När man sätter de här faktorerna utgår man enligt den rapport vi fick i utskottet från särskilt utsatta grupper som barn och andra som kan vara speciellt känsliga. Med de utgångspunkterna och med de redovisningar som utskottet har fått vill jag yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! När Ingemar Josefsson började med att säga att den här forskningen har funnits väldigt länge, från 1928, vill jag påpeka att det faktiskt rör sig enbart om radioaktiv strålning. Jag var nästan anställd under SSI när jag jobbade. Men jag vet att forskningen på elektromagnetiska fält började för ca 20-25 år sedan. Visst är det gammalt, men mobiltelefoner är så att säga ett nytt påfund. Att forskningen har funnits länge hos SSI är riktigt, men bara när det gäller radioaktiv strålning. Det är viktigt att vi skiljer mellan radioaktiv strålning och elektromagnetisk strålning. Det är stor skillnad mellan dem. När det gäller miljömålen vet jag att det har skrivits in att det ska finnas forskning om elektromagnetisk strålning också. Men det är tyvärr en bortglömd fråga, för forskarna får inga anslag. Bl.a. vid Chalmers har man länge bedrivit forskning just på elektromagnetiska fält i stadsmiljö. Man har också bedrivit väldigt viktig forskning på radiotekniker. Vissa små forskningsprojekt har man velat slutföra men det har man inte fått. Det har inte rört sig om mycket pengar, men man får inga anslag för detta. Det är ansträngt. Det var 17 anställda forskare som skrev en ansökan om att få forskning till detta område. Lite bortglömt är det tyvärr, Ingemar Josefsson. När det gäller sänkning av gränsvärden tog jag upp att andra länder har så mycket lägre gränsvärden. Jag var i Holland och pratade bl.a. med Ericsson. Man sade just att det var väldigt stor skillnad. I Sverige tillåter man 4 500 milliwatt per kvadratmeter medan man i Belgien och Holland bara tillåter 24. Det var ett problem för dem, så att säga.
Fru talman! Jag vill ta upp forskningen först. Riksdagen har lagt fast att vi till myndigheten ger en förstärkning med 0,6 miljoner för miljöansvaret och 6 miljoner kronor för arbete med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Riksdagen har ju tillfört pengar för att man ska kunna jobba med de frågorna. Där har riksdagen och Barbro Feltzing samma uppfattning. Det behövs resurser på det här området. När man tar exempel från andra länder finns alltid risken att man väljer ut de länder som har lägre värden. Men det finns också länder på motsatt sida av skalan. Sverige ligger väl, om jag har förstått det rätt, i mitten. Det vi har tittat närmare på i utskottet är faktorbeskrivningarna och om det har funnits en risk. Det var ingen snäll utfrågning i utskottet. Det var tuffa frågor där vi tyckte att vi kunde få beskrivningar som ledde till att vi gjorde det här ställningstagandet. I och med det vill jag inte ha sagt att det inte kan dyka upp någonting som ändå gör att vi kommer att kunna ändra oss på sikt. Därför har vi också gett pengar för att kunna få veta det.
Fru talman! Jag högaktar Ingemar Josefsson för detta. Jag vet att Ingemar Josefsson tänker mycket på de här frågorna. Det tror jag säkert. Ändå vill jag försöka få fram det som jag tycker är viktigt. Att man tillfört pengar var ju bra. Men i betänkandet står det om de internationella riktlinjer som ICNIRP har tagit fram och som vi går efter. Man har säkerhetsmarginaler mellan faktor 10 Det står att det innebär ett skydd mot alla identifierade faror med radiofrekventa fält och energier. Jag tycker att det är lite farligt att man säger att det innebär ett skydd. Det kan aldrig ett gränsvärde vara. Man vet inte vad som kan hända. Man har ett gränsvärde att följa och försöka komma under. Jag tycker att det här är lite farligt, och jag vill höra vad Ingemar Josefsson säger om det. Jag vill också fråga en annan sak. Det var det jag tog upp i mitt anförande, varför man i Sverige inte kan tillåta sig att med försiktighetsprincipen i åtanke göra så som England har gjort och i alla fall försöka med en rekommendation. Människor är oroliga nu. Jag var bl.a. i Trollhättan där man ska sätta upp en mobiltelefonmast på en skola. Folk är oroliga. Det är självklart. Visserligen är strålningen från basstationerna inte alls lika hög som från mobiltelefonerna, men från basstationerna kan man aldrig fly. De finns där hela tiden. Med en mobiltelefon väljer man själv att sätta strålningskällan till örat. Med utgångspunkt i försiktighetsprincipen kanske man kunde gå ut och göra någon liten rekommendation från regeringens sida.
Fru talman! Barbro Feltzing tar upp just ordet skydd. Med det ska man väl alltid vara försiktig. Man kan aldrig vara hundraprocentigt säker på vad det är. Det är klart att man kan ha ett annat språkbruk i den delen. När det sedan gäller att människor är oroliga tycker jag att det är ett svårt problem för oss politiker. Var ska vi bidra till att folk blir oroliga och var ska vi stilla deras oro? Alldeles säker kan man aldrig vara. Vi är ju lekmän. Vi drar slutsatser av de uppgifter vi får av experterna. Det är det som är vårt uppdrag. Det är svårt att ibland förklara för medborgarna att det är just den rollen vi har. De försöker ibland nästan ge sken av att det är vi som är experterna och ska kunna tala om för dem hur det är. Jag tror att det är en svår balansgång man som förtroendevald har att inte skapa mer oro än vad som är nödvändigt i olika delar. Människor blir också dåliga av att gå och vara oroliga. Det där är en svår balansgång. Sedan tog Barbro Feltzing upp en annan del som jag tror att man behöver forska mycket om. Det gäller de multieffekter som uppstår, dvs. att det hela kommer från olika håll. Detta gäller inte bara i det här sammanhanget utan på en rad områden på just miljösidan, där man behöver ha större kunskaper om just multieffekterna.

Fru talman! Människan har alltid utsatts för strålning - från rymden, solen, marken och naturligt radioaktiva ämnen i sin egen kropp. Samtidigt har vi själva skapat vissa nya strålningskällor. Ibland är de till nytta, som vid energiproduktion och inom medicinsk användning. Ibland är strålningen en oönskad biprodukt som man vill minimera. Strålning är något som skrämmer en del människor. Strålning är ibland osynlig och ljudlös. Den kan skapa effekter som man ibland inte kan se, såsom cancer. När man är rädd spelar inga fakta någon roll. Tyvärr hänger sig vissa åt att spela på människors rädsla - antingen man vill sälja lösnummer av sin kvällstidning eller vinna politiska poäng. I debatten kring mobiltelefoner och de basstationer och antenner som krävs för att mobilnäten ska fungerar låter det ibland som om nästan ingen forskning pågår eller att forskningen i historien har varit alltför knapp. Det är inte sant. Det har bedrivits forskning om detta i flera decennier. Det pågår ett omfattande internationellt och nationellt arbete för att kartlägga de eventuella hälsorisker som finns i samband med användning av t.ex. mobiltelefoner. Den oro som finns bland allmänheten tas på det allvar som krävs, enligt min mening. Omfattande forskningsprogram ligger till grund för de beslut som fattas kring de här frågorna här i Sveriges riksdag och på internationella arenor som EU. Det internationella expertorganet ICNIRP och världshälsoorganisationen WHO sammanställer forskningsstudier och ger ut riktlinjer och rekommendationer. Riktlinjerna har sedan antagits av EU och svenska Statens strålskyddsinstitut, SSI, som därefter har utarbetat nationella rekommendationer. Som jag har sagt så vilar de beslut som vi fattar här i riksdagen på en solid grund av forskning. Exempelvis kan jag nämna en mycket stor dansk undersökning från 2001 av cancerrisker vid användande av mobiltelefoner. Mellan 1982 och 1995 undersöktes Den studien visade ingen ökad risk i förhållande till användningstid, ålder eller typ av telefon. Tillsammans med denna studie finns mängder av andra studier som visar på att mobiltelefoner och korrekt placerade bassstationer inte utgör någon hälsorisk. Fru talman! Samtidigt vill jag medge att det finns en del studier som visar på andra resultat. Men de är fortfarande så pass få att de ännu inte kan anses ändra uppfattningen. Man kan som Miljöpartiet och Vänsterpartiet i en ohelig allians med Folkpartiet välja att lyfta fram enstaka forskningsrapporter. Men vilket samhälle skulle vi få om den lagstiftande församlingen skulle byta hållning varje gång någon forskare lade fram en rapport som stred mot den gängse uppfattningen? Tänk om vi skulle slå in med försiktighetsprincipen så fort vi misstänker något! Vi i Sveriges riksdag måste trots allt balansera mellan risk och nytta i viktiga samhällsfrågor. Senast vi behandlade frågor om denna s.k. icke joniserande strålning var i samband med behandlingen av betänkandet om svenska miljömål och delmålet säker strålmiljö. Där uttryckte riksdagen enligt min mening en väl balanserad hållning. Man skriver så här: "Riskerna med elektromagnetiska fält skall kontinuerligt kartläggas och nödvändiga åtgärder skall vidtas i takt med att sådana eventuella risker identifieras." Den meningen samt de skrivningar som finns i detta betänkande som visar på en väl avvägd hållning mellan de risker som kan finnas och de hårda krav på forskningsunderlag, gränsvärden och provtagningar som vi ställer räcker för mig här i dag. Jag kan stå bakom detta betänkande och sova rätt gott om natten. Jag yrkar bifall till majoritetens förslag och avslag på motionerna.
Fru talman! Lars Lindblad måste skilja på äpplen och päron. Betänkandet heter Icke joniserande strålning, m.m. Men Lars Lindblad inledde med att prata om joniserande strålning, eller hur? Han pratade om nyttig strålning från radioaktiv strålning. Det är inte detsamma som det vi pratar om här i dag, utan vi pratar om elektromagnetisk strålning. Det är en helt annan typ, som också har andra verkningar. När det gäller ICNIRP så har jag pratat en del med WHO. WHO har gått ut och klassat magnetfält som möjligen cancerframkallande. Det var det sista som gjordes förra året. Det föranledde forskarna att be att få öka sin forskning. Jag tror inte att forskningen är tillräcklig på det här området. Det betyder mycket att man har enats om att detta är möjligen cancerframkallande i de internationella klassningarna. Det är samma klassningar där DDT, bly och flera giftiga färgämnen finns. Man vill alltså försöka öka forskningen om detta för att se vad som händer. Visst kan man sova gott om natten. Jag tror inte att vi skrämmer människor med att gå ut och prata om detta, men man får ju naturligtvis göra det på olika sätt. Jag har berättat att också jag självfallet har mobiltelefon. Jag vill bara fråga vad Lars Lindblad menar med att vi skräms. Jag undrar också vad han säger om detta med forskningen när WHO har sagt att magnetfälten är möjligen cancerframkallande.
Fru talman! Trots att Barbro Feltzing missuppfattade mitt inlägg i debatten så tror jag att den oro som finns för den s.k. icke joniserande strålningen är ungefär samma typ av oro som finns för all typ av strålning. Ofta ser eller hör man inte strålningen, men den finns där och man tror att den kan leda till saker som får vissa konsekvenser. Och visst - viss strålning leder till negativa effekter för människor, t.ex. cancer. Jag talade snarare om målandet av bilden av den rädsla som kan finnas och som ibland är befogad i strålningsfrågor. Jag tycker att den rädslan är ganska lika oavsett om den gäller icke joniserande strålning och annan strålning. När det gäller WHO:s synpunkter kring elektromagnetiska fält så har vi också här i riksdagen hanterat de frågorna. Det gjordes långt innan jag kom in i riksdagen; jag kom in 1998. Men visst har man applicerat försiktighetsprincipen när det gäller vissa elektromagnetiska fält, t.ex. från elledningar. Det är inget nytt för riksdagen. Mitt anförande handlade om den riskbedömning som finns i samband med mobiltelefoner och den tillfredsställelse som jag ändå känner med det svenska systemet när det gäller uppföljningen av detta.
Fru talman! Jag vill också att Lars Lindblad förklarar det som gjordes i Danmark. Man tog uppgifter från 425 000 mobiltelefonanvändare, men man hade bara tittat på listor som fanns över vilka som ägde mobiltelefonerna. Man visste inte ett dugg om hur länge de hade pratat eller hur mycket telefonerna var använda - man visste ingenting om detta. Man hade inte heller sett till det som jag tog upp i mitt anförande. En sådan här strålning påverkar ju under mycket lång tid. Det kunde man inte se här. Några av användarna på de här listorna hade kanske bara använt sin telefon i någon månad eller så. Jag undrar om Lars Lindbland verkligen tycker att detta är relevant forskning.
Fru talman! Jag tror att det är väldigt farligt när vi i Sveriges riksdag står här och värderar forskning. Jag tror att det är andra som ska bedöma forskning och göra utvärderingar av den. Jag nämner här en rapport som Statens strålskyddsinstitut hänvisar till. Jag är nog redo att säga att SSI bättre än Barbro Feltzing kan bedöma vad som är väldokumenterad forskning.
Fru talman! Jag blev väldigt betänksam när jag hörde Lars Lindblad redovisa sin syn på forskning. Så som han beskrev den är den rätt lika det jag själv har sagt om forskning. Men sedan tänkte jag mig tillbaka en och halv timme när vi diskuterade klimatpropositionen. Då gällde inte alls de här reglerna för forskning. Nu säger Lars Lindblad: Tänk om man skulle byta åsikt varje gång man fick avvikande mening från en forskare. I den föregående debatten gällde det att försöka fram varje forskare som var avvikande. Måste man inte ha ett likadant förhållningssätt till forskning oavsett vilket ämne man är inne på? Eller är det så att man följer aktieägarna? Om det är bra för aktieägarna har man rätt att anpassa sin syn på forskningen. Men om man tittar på människorna måste man väl ändå ha samma utgångspunkt när man diskuterar olika frågor,
Fru talman! Ibland är det lite grann så att Ingemar Josefsson lyssnar till mina anföranden som fan läser Bibeln. I detta anförande försökte jag också hålla en balanserad syn. Jag sade att huvudfåran i forskningen säger att det inte finns någon hälsorisk i samband med användande av mobiltelefoner enligt de regler som vi har satt upp. Samtidigt sade jag att det finns enskilda rapporter som säger något annat. När vi tidigare i dag diskuterade klimatpropositionen började jag med att hänvisa till IPCC:s rapporter som är underlag för regeringens arbete. Jag sade också att det finns ett antal forskare som hävdar andra saker. Jag tycker att det är viktigt att vi förmedlar en balanserad bild till medborgarna. Vi ska vara öppna och ärliga och säga att när det gäller mobiltelefoner och klimatutvecklingen är vi inte tvärsäkra. Det finns en viss tveksamhet. Vi lyssnar på andra som inte säger det som vi vill höra. Det tror jag är en extremt viktig hållning i de här frågorna.
Fru talman! Om man jämför dessa inlägg skulle man kunna säga att Lars Lindblad talar med kluven tunga. Jag uppmanar alla som lyssnar att läsa de två inläggen i protokollet. Då kommer man att få se att det jag säger är rätt.
Fru talman! Jag kan bara dra den slutsats att Ingemar Josefsson och Maria Wetterstrand har lyssnat väldigt olika på mitt anförande. Maria Wetterstrand sade i debatten att hon kanske inte håller med mig men tyckte att jag hade en någorlunda nyanserad hållning till de olika linjerna. Ingemar Josefsson väljer att säga att jag inte har det, men det kanske ligger politik i det från Socialdemokraternas sida.

Fru talman! Då handlar det om icke joniserande strålning igen. Som sades debatterade vi det senast för ett år sedan med liknande innehåll. Som vanligt har Barbro Feltzing rett ut begreppen åt oss. Det är också viktigt att hålla reda på att det är icke joniserande strålning så att vi inte blandar ihop det med joniserande strålning. Det vi vet är att vi vet för lite. Vi vill veta mer, men vi vet inte så mycket som vi vill. Men något som vi säkert vet är att en mobiltelefon ökar sin effekt vid dålig kontakt. Vid ökad effekt ökar mikrovågsstrålningen från telefonen. För att få en bra kontakt behöver man ett bra nät med master, och det är ju det som skapar problem. En del människor upplever besvär av strålmiljön och behöver undvika strålningskällor och magnetfält. Det svåra är att ge alla tillgång till vårt samhälle. Det är klart att man kan kapsla in ledningar och skärma av fält. Det borde vi kanske sätta i system i samhället. Men en del kan inte leva i den miljön ändå. Då blir frågan hur vi ordnar det. Ska vi ha någon nytta av mobiltelefonin måste vi ha våra master. Vi hörde om nyttan med mobiltelefonin. Jag tror att det är många som har trygghet av den. Väl använd är den till nytta. Den största försiktighetsåtgärden beträffande mobiltelefonin som jag kan se är att vi talar så lite som möjligt i telefonen. Det ligger mycket i reservationerna till det här betänkandet som man kan skriva under på. Men vi tycker också att betänkandet är väl avvägt. Det framhåller att vi vet lite. Vi måste forska mer, och vi kommer noggrant att följa forskningen. Vi har också kontakt med människor som får problem av olika slag, särskilt med dem som känner av detta med elektricitet och elektromagnetiska fält. Det som inte alls är klarlagt är vad som händer när mikrovågor korsar varandra och andra elektromagnetiska fält och om det interfererar med vävnadernas svaga små strömmar. Det finns alltså mycket forskning på grundnivå kvar att göra. Vi kommer att följa frågan väl. Det finns många frågor, men vårt samhälle har elektricitet. Vi vill inte vara utan elektriciteten. Det går inte. Vi har mobiltelefoner. Vi kan fortfarande välja om vi vill använda dem, men ska de fungera måste vi ha ett nät med master. Där har vi problemet. Vi får alltså följa forskningen, se de svar som forskningen ger och vidta de åtgärder som kan behövas allteftersom. Vi yrkar alltså bifall till förslaget i betänkandet.

Fru talman!

Mot den bakgrunden har vi valt att i reservation 1 ansluta oss till Kristdemokraternas motion i de delar där den överensstämmer med våra förslag. Vi hade givetvis föredragit att våra förslag hade fått en övergripande behandling i miljö och jordbruksutskottet, men så har denna gång icke varit möjligt. Vi kommer dock nära att följa frågan om trädgårdsodlingens konkurrensförhållanden och kommer att i andra sammanhang ta upp frågor om bl.a. sänkt skatt på diesel och avskaffande av skatten på handelsgödsel och i övrigt kostnadsnackdelar som drabbar svensk trädgårdsnäring i förhållande till andra EU-länder. I reservation nr 1 framhålls att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär ett rättvisare beskattningssystem och en med andra EU-länder mer jämlik beskattningsnivå. Regeringen bör även, menar vi, återkomma med förslag som syftar till lägre arbetsgivar och socialavgifter för säsongsanställd personal samt möjlighet för företag med säsongssysselsättning att utnyttja den tidigare beslutade nedsättningen av arbetsgivaravgifterna. Vi anser också att man när man ska utarbeta det nya landsbygdsprogrammet bör uppmärksamma trädgårdsnäringens konkurrensförutsättningar. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Man kan konstatera att konkurrenssituationen efter den svenska anslutningen till EU har skärpts betydligt. Jämförande studier som gjordes redan 1997 i den mycket diskuterade utredningen Livsmedelsstrategi för Sverige visade att produktionsskatter utgör en betydande negativ konkurrensfaktor, som belastar de svenska trädgårdsföretagen i långt högre grad än produktionen i konkurrentländerna. Den svenska trädgårdsproduktionen är omfattande. Den berör 3 200 företag med ett produktionsvärde om 2 1⁄2 miljard. Utländsk konkurrens ställer givetvis höga krav på den svenska produktionens effektivitet och rationalitet och förutsätter att vi har kvalitetsmässigt bra produkter. Det gör också att man är väldigt beroende av att få rättvisa konkurrensvillkor. Det är ett besvärande faktum att regeringen ännu inte har verkställt den uppgörelse med jordbruket som träffades i samband med budgetpropositionen för år 2001 och som riksdagen stadfäst genom en återföring av skatterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Det är beklagligt att regeringen i den nu gällande budgeten inte har kunnat komma till skott. Det finns inga förslag om en sänkning av dieselskatten på jordbrukets och trädgårdsnäringens arbetsmaskiner. Detsamma gäller inom skogsområdet. Det är inte acceptabelt att under en följd av år ständigt hänvisa till utredningar som pågår om den snedvridna konkurrensen. Detta är allvarligt i dag. Långsiktigt kan det också vara mycket allvarligt. Regeringen aviserade också i samband med avlämnandet av budgetpropositionen redan hösten 2000 och vid sidan om denna, i en uppgörelse med jordbruket, beslutet att anpassa en del av jordbrukets särskatter. Men där har inte mycket hänt. Inom trädgårdsnäringen finns det fortfarande en konkurrenssnedvridning på olika sätt. T.ex. ser vi det som självklart att trädgårdsnäringens särskatter och växthusodlingens skatter på bränsle för uppvärmning blir rättvist behandlade så att man kan jämföra med andra EU-länder. Regeringen måste, menar vi, utifrån en helhetssyn verka för konkurrensneutralitet. Frågan är: När får vi se dessa nödvändiga åtgärder förverkligade? Fru talman!

Fru talman! De flesta som har tillgång till någon mark odlar något, antingen för att äta eller för att skåda eller enbart för nöjet att känna närheten med jorden, växtkraften och livskraften samt för att känna en annan dimension i livet. För många människor är kolonilotter, odlingslotter, något som skapar ett socialt kontaktnät samt en växande gemenskap i dubbel bemärkelse. Därför känns det bra att vi i utskottet i detta betänkande är eniga om koloniträdgårdarnas stora betydelse för människors hälsa och rekreation samt om vikten av att människor i våra tätorter ges möjlighet att på sin fritid bedriva odling. Detta var vi även överens om i den tidigare beslutade propositionen om förslag till delmål och åtgärdsstrategier för de 15 nationella miljökvalitetsmålen. Där poängterades att man skulle värna behovet av lokal odling. Nu är det inte alla kommuner som är så bra på detta. Man ordnar kanske odlingslotter i ett område som man just då inte har någon plan för eller där man inte har behov av marken just då. Men några år senare, när kolonilottsägarna, brukarna, odlat upp sin lott och kanske byggt sin lilla koja eller sitt krypin, kommer kommunen och säger: Nu får ni flytta över, för vi behöver denna mark till annan verksamhet. Därför är det av vikt att kommunerna verkligen planerar in odlingsområdena, kolonilottsområdena, just för detta ändamål. De ska inte riskera att så att säga hänga i luften. De har en väsentlig betydelse. Det gäller både för människan och för växt och djurlivet i områdena, som förhoppningsvis planeras in nära bostadsområdena. Vi vill alltså poängtera de sociala, ekologiska och kulturella funktionerna vad gäller dessa områden. I detta betänkande har vi ett särskilt yttrande där vi tar upp vikten av att Sverige gentemot EU verkar för att beakta fritidsodlarnas behov av konsumentskydd och konsumentinformation med hänsyn till de klimatiska förhållandena. Det gör vi därför att efter EU-inträdet har tillgången till och kvaliteten på köksväxtsfröer förändrats. Tidigare var det tillåtet att sälja småförpackningar av fröer som inte fanns med på den officiella frölistan. Det mesta är nu förbjudet, med vissa undantag. Man kan alltså inte få köpa fröer från länder som Japan och Kanada - fröer som är anpassade till vårt klimat och alltså härdiga. Men vi får gärna i stället köpa fröer som godkänts av EU och som finns med på EU:s sortlista för något annat EU-land - ett land med ett klimat som är helt annorlunda jämfört med vårt. Detta tycker vi är orimligt. Det borde finnas krav på att våra extrema klimatförhållanden beaktas vid utformningen av varuinformation och marknadsföringsregler. Vi vill ha tillbaka det tidigare goda konsumentskyddet. Fru talman! Vi anser att användningen av genetiskt modifierade växter i jordbruket måste omgärdas med hårda regler. Det får inte vara så att en växt som på konstlad väg har getts en viss resistens odlas på ett sådant sätt att den riskerar att sprida sina konstlade egenskaper till vilt levande växter i närheten. Därför är särhållningsprincipen mycket viktig. Det innebär att det är viktigt att det finns ett övervakningssystem för de växter som godkänts för odling i jordbruket. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 4.

Fru talman! I dagens betänkande finns det två reservationer som bl.a. vi kristdemokrater står bakom. Den första reservationen tar upp trädgårdsnäringens konkurrensförutsättningar och frågan om näringens energibeskattning, vilket i sig kan låta ganska tråkigt och tekniskt. Det är förvisso tekniskt, men i praktiken handlar det om ifall vi även fortsättningsvis ska kunna äta inhemskt producerade tomater och andra grönsaker. Och något missvisande kan det synas som att växthusodlingen medges en betydande skattenedsättning på bränsle för uppvärmning. Man ska då vara klar över att de svenska skattenivåerna både på energiskatt och på koldioxidskatt tillhör de högsta i Europa. procentsregeln. Detta innebär att skatten på t.ex. eldningsolja 1 kan variera mellan 210 och 535 kr per kubikmeter. En jämförelse med den danska växthusodlingen, som är en av de främsta konkurrenterna på den svenska marknaden, visar att man där erlägger en generell skatt på endast 10 kr per kubikmeter. Det är självklart att detta innebär betydande skillnader i konkurrensförutsättningar, särskilt som energi är en av de större kostnadsposterna i växthusodlingen. Det svenska skattenedsättningssystemet för växthusodlingen innebär också att interna konkurrenseffekter skapas mellan svenska företag. Riksdagen har tidigare beslutat att Sverige ska tillämpa gemenskapens mineraloljedirektiv med en minimiskatt för koldioxidutsläpp som där fastställts till 16 kr per kubikmeter. Det är uppenbart av vad jag tidigare anfört att detta direktiv inte tillämpas i Danmark och inte heller i de flesta andra EU-länder. Systemet innebär också för den svenska växthusodlingen att företag med oljeuppvärmning beskattas väsentligt högre än företag som råkar ligga i naturgasnätets sträckning. Företag som eldar med naturgas kan därmed utnyttja den fulla skattenedsättningseffekten av 0,8-procentsregeln, vilket oljeanvändande företag alltså inte kan. Konkret innebär detta att ett växthusföretag med oljeuppvärmning erlägger ungefär dubbelt så mycket koldioxidskatt som ett företag med naturgasuppvärmning. Då de senare dessutom har förutsättningar att utnyttja koldioxiden i avgaserna för gödsling i växthus har dessa ytterligare kostnadsfördelar. Det måste också vara fel att basera en beskattning på företagens omsättning, vilket sker i dag. Ett företag med höga ingångsvärden i produktion, t.ex. för plantmaterial, beskattas efter detta värde som inte på något sätt behöver vara relaterat till företagets lönsamhet. Detta är missförhållanden i beskattningen för växthusodlingen som påpekats för regeringen och riksdagen i flera år. Jag skulle vilja fråga Kaj Larsson hur han ser på just det problem som trädgårdsnäringen faktiskt har när det t.ex. gäller 0,8-procentsregeln. Jag vet om att en utredning tittar på detta, men jag skulle ändå vilja höra hur Kaj Larsson principiellt ser på detta och att han inte bara refererar till att utredningen, vilken jag hoppas på, när den slutredovisas vid årsskiftet, kommer att landa i förslag som rättar till den här snedvridningen. Fru talman! Vi har i vår motion även tagit upp frågan om ett nationellt stöd för ekologisk odling i växthus. I det nationella programmet för landsbygdsutveckling för perioden 2000-2006 har stödet till resurshållande konventionell odling tagits bort. I programmet finns inte heller möjlighet till stöd vid övergång till ekologisk växthusproduktion. Vi beklagar denna brist i programmet eftersom vi i stödet till ekoodling sett en möjlighet till stora miljövinster för samhället och i ett ekologiskt växthusodlingsstöd sett ett starkt incitament för branschen att ta ett viktigt steg i en ekologisk riktning. Utskottsmajoriteten skriver i utskottsbetänkandet att ökad ekologisk uthållighet ska främjas. Varför är ni då inte beredda att bifalla vårt krav på ett nationellt stöd för ekologisk odling i växthus? Det skulle jag vilja ha svar på från samtliga majoritetsföreträdare här i dag. Vi kristdemokrater anser således att miljöstöden i landsbygdsprogrammet ska byggas ut med ett nationellt stöd för ekologisk odling i växthus. Fru talman! Därmed vill också jag yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! I betänkandet Trädgårdsnäring m.m. behandlas ett antal motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna åren 1999, 2000 och 2001 om trädgårdsnäring och därtill om växtskydd. Jag tänker, fru talman, uppehålla mig vid den sistnämnda frågan och då närmare bestämt vid gentekniken. Gentekniken är en mycket stor och viktig fråga på livsmedelsområdet i dag bland konsumenterna. Både bland våra svenska konsumenter och bland konsumenter i andra länder finns ibland en stor skepsis och kanske t.o.m. en rädsla för vad den nya tekniken kan innebära och innehålla. Denna skepsis och rädsla måste vi, tycker jag, ta på allvar. En utveckling med skeptiska konsumenter gynnar varken lantbruket, trädgårdsnäringen eller livsmedelssektorn totalt sett. I Centerpartiet anser vi emellertid att gen och biotekniken har en stor potential. Den moderna tekniken kan tillsammans med och i symbios med t.ex. informationstekniken forma nya resurseffektiva och hållbara lösningar. Vi kan lära oss av naturens egna metoder och kanske ersätta miljöskadliga ämnen eller resurskrävande mekaniska processer. Växtförädling, nya kretsloppsanpassade material och hållbara energiprocesser är exempel på områden där gentekniken redan är och kan bli ett viktigt instrument. Men, fru talman, användningen av genmodifierade växter i jordbruket och trädgårdsnäringen måste omgärdas av strikta regler. En växt som har fått egenskaper som ger bättre möjligheter till överlevnad, t.ex. insektsresistens, måste odlas på sådant sätt att den inte får möjlighet att sprida dessa egenskaper till vilt levande material och växter. Principen om särhållning tycker jag är mycket viktig och måste värnas. Det är därför mycket angeläget att forma och bygga upp övervakningssystem för att det nya materialet ska kunna användas och godkännas för odling inom trädgårdsnäringen och jordbruket. Jag vill med anledning, fru talman, av det anförda yrka bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Vi i Miljöpartiet vill värna trädgårdsodlingen av flera olika skäl. En orsak är hälsa och rekreation, och Vänsterpartiet pratade här tidigare föredömligt om kolonilotter. Det finns en stor tillfredsställelse över att ha en egen produktion av de råvaror som man behöver för sin överlevnad, i alla fall en del av dessa, och naturligtvis också för att det är en viktig produktion av råvaror som sker inom trädgårdsodlingen även för kommersiellt syfte. Vi anser att det är viktigt att man gynnar en övergång till en ekologisk trädgårdsodling, precis som vi anser när det gäller jordbruket i stort. Miljöpartiets förslag som behandlas i det här betänkandet handlar om ekologisk grönsaksodling och kompetensutveckling. Det finns ju ett mål som riksdagen har satt upp om att den ekologiska produktionen av jordbruksprodukter ska öka rejält framöver. Det är även Miljöpartiets mål. Vi vill även sätta upp mer långsiktiga mål för detta. I dag håller den svenska frilandsodlingen av grönsaker och även växthusproduktion av ekologiska grönsaker på att konkurreras ut av ekologiska producenter i andra länder. En av orsakerna är bristen på kvalificerad rådgivning till dessa odlare. Vi har därför föreslagit att regelverket för KULM-verksamheten ska ändras. KULM står alltså för kompetensutveckling av lantbrukare inom miljöområdet. Därmed vill jag yrka bifall till vår reservation nr Vi stöder också en reservation från Centerpartiet som handlar om GMO och strikta regler vid utsättning av genetiskt modifierade organismer i odlingslandskapet. Här vill jag bara påpeka att utgångspunkten för Miljöpartiets bestämda uppfattning när det gäller genetiskt modifierade organismer är att man ska ha ett moratorium mot all utplantering av dessa, därför att det är det enda sättet i dag att garantera att dessa gener inte sprids till vilda arter som kan vara besläktade med de arter som odlas på jordbruksmark. Det är därför oerhört viktigt att man gör vad man kan för att sträva efter att minska riskerna. Även om vi vill ha ett moratorium, anser vi att det är viktigt att även stödja andra åtgärder som kan gå lite grann i riktning mot ett moratorium. Reglerna för utsättning av GMO är i dag långt ifrån tillräckliga för att garantera att dessa gener inte sprids. Garantera kan man aldrig göra, men riskerna är i dag alldeles för höga som vi ser det. Därför har vi valt att stödja den här reservationen från Centerpartiet. När det gäller Caroline Hagströms fråga här tidigare om ett nationellt stöd för ekologisk odling i växthus pågår det en översyn av användningen av medlen i miljö och landsbygdsprogrammet just nu. Därför kan jag inte svara exakt på frågan, utan vi får arbeta vidare med detta. Vår utgångspunkt är naturligtvis att man så mycket som möjligt ska stödja all form av ekologisk odling på ett rättvist sätt.

Fru talman! Trädgårdsnäringen är viktig ur flera synpunkter. Den har stor betydelse som producent av viktiga och nyttiga livsmedel. Den har också stor betydelse som sysselsättning på många orter i vårt land och är dessutom en utpräglad småföretagsbransch. Jag tror att alla politiska partier som är verksamma här i riksdagen delar denna uppfattning. Jag tror också att alla partiers vilja är att trädgårdsnäringen ska finnas kvar i vårt land och inte konkurreras ut av produkter från andra länder. Om vi nu har denna gemensamma syn, vad var det då som politiskt skilde oss åt när vi i utskottet behandlade motioner om trädgårdsnäringen från allmänna motionstiden? Meningsskillnaderna har ju resulterat i fyra reservationer från oppositionen. När jag läser innehållet i reservationerna och lyssnar till debatten här i dag säger man från Moderaterna, kd och c att trädgårdsnäringens konkurrensförutsättningar måste förbättras. Som alla känner till regleras trädgårdsnäringens ekonomiska villkor genom en rad bestämmelser inom landet och inom EU. Precis som inom jordbruk och andra näringar kan vi inte ge bidrag och ekonomiska förstärkningar hur som helst utan måste acceptera EU:s regelverk. I det nuvarande miljö och landsbygdsprogrammet, som är godkänt av EU och som gäller för åren 2000-2006, ingår miljöstöd, kompensationsbidrag, kompetensutveckling, vidareförädlingsstöd och projektstöd för utveckling av landsbygden. Dessa stödmöjligheter kan också utnyttjas av trädgårdsnäringen. Därutöver har regeringen också avsatt fem miljoner kronor i budgeten för år 2001 för en trädgårdsfond. I årets budget sker en avsättning på två miljoner kronor. Därutöver kommer mer medel till fonden vid återföringen av handelsgödselmedel. Enligt gjord överenskommelse ska 10 % av avgifterna kollektivt tillfalla LRF/TRF. Det blir ca 35 miljoner kronor. Av dessa medel kommer ca 6 miljoner TRF till godo, som också ska täcka potatisodlarnas önskemål om medel. Hur uppdelningen kommer att ske mellan fonden och potatisodlarnas önskemål överlåts till näringen att bestämma. Det innebär med andra ord att fondens sju miljoner kommer att öka ytterligare samt att medel ställs till förfogande för potatisodlingen. Inom Regeringskansliet arbetar man med att utveckla formerna för fonden och hur stödet ska användas. Huvudsyftet är att medlen ska användas för forskning och utvecklingsverksamhet inom trädgårdsnäringen. Trädgårdsnäringen ges genom kollektiva insatser, möjlighet till bättre kunskapsunderlag och individuell kompetenshöjning, stimulans till att rationellt och strukturellt stärka sin position på marknaden. Detta gäller naturligtvis under förutsättning att trädgårdsnäringsfonden godkänns som statligt stöd av kommissionen, men detta beräknas ju ske nu under våren. Vårt kyliga klimat i Norden jämfört med Sydeuropa gör att växthusodlingen i Sverige har sämre konkurrensmöjligheter eftersom produktionen kräver mer energi. Av den anledningen ansåg regeringen att det var viktigt att växthusnäringen ingår i översynen av reglerna för energiskatter. Detta uppdrag pågår och ska redovisas den 1 december i år. Till Caroline Hagström vill jag därför säga att jag inte kommer att ge något annat besked här i eftermiddag när det gäller den frågan. Men jag kan bolla en fråga tillbaka till Caroline Hagström: Fråga ert eget parti hur ni ställer er! Har man lyssnat på debatten i eftermiddag så har det stått företrädare från ert parti och sagt att man ska höja skatten medan Caroline Hagström vill sänka den. Det ställs också krav i reservation 1 på att det ska vara lägre arbetsgivar och socialavgifter för säsongsanställd personal. Detta har ju avstyrkts av socialförsäkringsutskottet. En nedsättning av socialavgifterna med 5 % har skett tidigare, och det innebär en viss lättnad för företag med säsongsanställd personal. En annan förändring som också får räknas som positiv för näringen gäller tiden för arbetstillstånd för säsongsanställd personal. Den har ökat från tre månader till sju månader och gäller nu från den 1 april till den Som svar till Vänsterpartiet angående dess krav på ett övervakningssystem för genetiskt modifierade växter som godkänts för odling i jordbruket vill jag säga följande: Det finns ingen teknik i vårt land som är omgärdad av så många lagar och bestämmelser som gentekniken. Vi har i dag ingen konventionell odling i Sverige utan endast försöksodlingar, och dessa är både övervakade och skyddade på ett absolut bra sätt. Fru talman! Jag inledde med att säga att trädgårdsnäringen är en viktig näring för vårt land. Därför följer vi socialdemokrater näringens utveckling med stor uppmärksamhet. Självklart är vi också beredda att göra förändringar om vi bedömer detta som nödvändigt för utvecklingen. De åtgärder som vidtagits, och som jag har beskrivit här, är bevis på att vi noggrant följer näringens utveckling och konkurrenssituation. Jag yrkar bifall till miljö och jordbruksutskottets förslag i betänkandet MJU17 och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag kan försäkra Kaj Larsson om att några skattehöjningar har vi inte motionerat om. Jag vet inte var Kaj Larsson har fått det ifrån. Jag har suttit här i kammaren och lyssnat på det mesta i dag, och jag har inte hört någon från mitt parti säga att vi ska höja några skatter. Vi har dessutom i vårt budgetalternativ avsatt 20 miljoner kronor som näringen själv anser att den behöver just för kompensation, som Kaj Larsson själv sade, för de högre kostnader vi har i Sverige. Kaj Larsson säger vidare att han inte vill ge något besked mer än att det finns en utredning. Jag förstår att det kan vara problematiskt. Däremot frågade jag om Kaj Larssons principiella inställning när det gäller t.ex. regeln om 0,8 % och de problem som den kan innebära för den här näringen. Jag skulle vilja ha ett svar på det. Sedan säger också Kaj Larsson att man inte kan ge nationella stöd hur som helst utan erkännande från EU. Det vet jag också, det är helt riktigt. Det ska först notifieras, och därefter kan det godkännas av EU. Men samtidigt är det också så, Kaj Larsson, att om vi inte notifierar kan vi heller aldrig få ett godkännande. Vi måste ju försöka. Det var därför min fråga till bl.a. Kaj Larsson var: Är Kaj Larsson beredd att stödja ett sådant förslag som det vi har när det gäller ett nationellt stöd till ekologisk växthusodling eftersom det faktiskt står i betänkandet från majoritetens sida att vi ska gynna ekologisk produktion?
Fru talman! Först och främst, Caroline Hagström: Läs protokollet från debatten i eftermiddag och vad ordföranden har sagt i debatten. Detta om energiskatterna. När det gäller den ekologiska odlingen i växthus vet jag att det pågår ett arbete. Man tittar på det. Jag vet också att trädgårdsnäringen har begärt uppvaktning om de här bitarna. Det problem som kvarstår gäller ju hur man ska räkna ut bidraget om man ska ha det. Inom ekologisk odling kan man t.ex. inte räkna hektar. Man får börja räkna kvadratmeter i stället. Det är inte så enkelt att införa sådana här system. Men, som sagt var: Det arbetas med det. Energiskatterna och min principiella inställning om dem uttalar jag mig inte om i dag. Jag avvaktar den utredning som kommer.
Fru talman! De gläder mig i alla fall att Kaj Larsson har en positiv inställning. Sedan får vi väl hoppas att den håller hela vägen. När det gäller de nationella stöden är vi ju ett av de få länder i EU som faktiskt inte ger ett nationellt stöd till just ekologisk odling i växthus. Där kan man faktiskt kika på hur de andra länderna har löst just denna problematik. Så svårt kan det kanske inte vara. Men, fru talman, jag nöjer mig med detta för dagen och hoppas att det här innebär att Kaj Larsson ändå kommer att försöka verka för att vi ska få till stånd ett nationellt stöd för ekologisk växthusodling.
Fru talman! Jag har absolut ingenting emot det om det går att införa, men jag ser problemen framför mig. Det är som sagt inte så enkelt att införa sådana system. Det är inte bara fråga om att införa det. Man ska kontrollera det också. Jag tror inte att detta är någon större fråga för trädgårdsnäringen i Sverige.
Fru talman! Kaj Larsson säger att trädgårdsnäringen Han tror också att vi är överens om detta, och det är vi självfallet. Men hur är det då med förutsättningarna för att denna näring ska kunna motsvara förväntningarna i framtiden? Vi upplever ju att det fortfarande är stora skillnader när det gäller konkurrenssnedvridningar. Kaj Larsson tog också upp detta med arbetsgivaravgifterna och att man i socialförsäkringsutskottet yrkat avslag på den motionen. Det skulle vara intressant att höra vad Kaj Larsson själv anser om detta. Det måste väl ändå vara rimligt att man har sådana möjligheter att man kan skörda den produktion som blir. Ibland har vi ju problem med det. Det vet Kaj Larsson mycket väl. Även om tiden för utländsk arbetskraft nu har utsträckts är det inte tillfyllest. Sedan har vi frågan om dieselskatten. Jag skulle gärna vilja höra Kaj Larssons uppfattning om den. Den bidrar ju nämligen i mycket hög grad till att snedvrida konkurrensförutsättningarna, inte minst när det gäller den fältmässiga trädgårdsodlingen.
Fru talman! Ingvar Eriksson talade om stora skillnader mellan länderna. Här ska man naturligtvis, liksom i andra sammanhang, räkna in det totala. Jag vet sedan tidigare debatter med Ingvar Eriksson att han vill göra gällande att vi alltid är missgynnade i Sverige. Han glömmer att titta på de fördelar som finns här också. Jag tror att man också här ska vara försiktig med att gå in och kompensera på något speciellt sätt. Jag tror att det kan vålla problem. Jag är inte beredd att i dag säga att detta ska och bör ske.
Fru talman! Jag förstår att Kaj Larsson som vanligt inte är beredd att vidta några ytterligare åtgärder. Det allvarliga är att han inte riktigt inser att det fortfarande råder betydande skillnader när det gäller konkurrensförutsättningar. Det är mycket allvarligt ur näringens synpunkt. Vi vet att detta har dokumenterats i utredningen 1997. Det har gått många år sedan dess. De förändringar som har skett är väldigt små i förhållande till vad den utredningen föreslog. Det skulle vara intressant att höra om Kaj Larsson delar denna uppfattning och ambitionen att åstadkomma jämställdhet när det gäller konkurrensförutsättningarna. Vi måste ju ha en gemensam vettig inställning i Sveriges riksdag. Jag hoppas vi kan vara överens om detta.
Fru talman! Än en gång, Ingvar Eriksson: Det finns många andra aspekter man ska väga in. Man ska inte bara titta på en enda sak och säga att det är felaktigt och att det snedvrider konkurrenssituationen. Jag har här i kväll belyst vad vi har gjort och vad som håller på att göras för trädgårdsnäringen. Jag tycker att det som sker är positivt. När det gäller energiskatt osv. har ju regeringen också tagit hänsyn till trädgårdsnäringen. Jag anser att vi från socialdemokratisk sida verkligen har uppmärksammat trädgårdsnäringen, och vi följer noggrant utvecklingen. Ingvar Eriksson behöver inte vara så bekymrad.
Fru talman! Jag blev lite bekymrad av Kaj Larssons tvärsäkra uttalanden om säkerheten i de svenska försöksodlingarna med genetiskt modifierade organismer. Det stämmer att det är just försöksodlingar, även om de i och för sig har ett tydligt kommersiellt syfte. Socialdemokraterna brukar ju ofta fästa stort allvar vid vad man säger från EU. Efter vad jag har förstått kommer EU ganska snart att kräva att man ganska radikalt ändrar de säkerhetsregler som gäller just dessa försöksodlingar och t.ex. ökar säkerhetsavståndet till näraliggande odlingar med en tiopotens eller något liknande. Jag tror inte att man ska vara så tvärsäker på att den säkerhet som i dag råder kring dessa odlingar är tillräcklig ens ur en socialdemokratisk synvinkel. Den är definitivt inte tillräcklig ur en miljöpartistisk synvinkel.
Fru talman! Det är möjligt att EU ändrar reglerna, och eftersom vi tillhör gemenskapen får vi naturligtvis följa det. Eftersom jag också sitter i Gentekniknämnden har jag noggrant följt vad som sker på försöksodlingarna ute i landet. De avstånd som finns i dag är såvitt jag har fått veta enligt forskarna ganska säkra avstånd. Men visst kan det förflyttas partiklar med vind osv., så jag vill inte uppfattas som tvärsäker. Om forskare och EU kommer med bestämmelser om att avstånden ska ökas ska vi självklart göra det.

Fru talman! Det är nu fjärde gången vi motionerar om koloniträdgårdar och lokal odling, med förhoppning om att droppen så småningom ska urholka stenen. Vi vill att den här viktiga folkrörelsen får den uppmärksamhet och det stöd den förtjänar. Representanter från Byggnads och S-kvinnor har även på detta område samarbetat och inte endast inom det sociala och bostadspolitiska området. Vid riksdagsbehandlingen av våra tidigare motioner på samma tema tyckte vi att riksdagen rörde sig ett steg i rätt riktning då man instämde i våra synpunkter om koloniträdgårdarnas betydelse för människors hälsa och rekreation och vikten av att människorna i våra tätorter ges möjlighet att bedriva odling på sin fritid. Tyvärr avvisades då vårt andra yrkande om att det bör skrivas in i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö att koloniträdgårdar behövs för att tillgodose behovet av lokal odling. Argumentet för att avvisa vårt yrkande var att vi skulle avvakta propositionen om miljökvalitetsmålen - en proposition som vi tycker i det avseendet blev en besvikelse. Men jag ska försöka vara lite positiv. Nu nämns i alla fall lokal odling under delmålen för en god lokal miljö i propositionen. Som skåning behöver jag bara fara över sundet till Danmark för att hitta en annan inställning till koloniträdgårdar. Där lagstiftade man för snart ett år sedan om regler som säkrar markanvändningen i befintliga koloniträdgårdsområden och främjar att nya koloniträdgårdsområden anläggs. Även om jag inte är säker på att lagstiftning är den bästa vägen att gå, har det danska Folketinget ändå valt en väg som vi borde också överväga här i Sverige. Jag tycker att en av våra viktigaste uppgifter som politiker är att påverka attityder. Förutom opinionsbildning och lagstiftning knyter vi starka förhoppningar till att det går att få berörda myndigheter och kommuner att samarbeta bättre med den organiserade koloniträdgårdsrörelsen, så att vi gemensamt kan hjälpas åt att tillgodose behovet koloniträdgårdar och odlingslotter i våra tätorter. Fru talman! Frågan är hur målet ska uppnås. Miljömålskommittén berörde inte frågan, och det gjorde inte heller regeringen i sin proposition om hur miljömålen ska uppnås. Jag har försökt att finna uppdaterat material från olika håll, men jag har ej lyckats. En 25 år gammal publikation från dåvarande Statens planverk, nuvarande Boverket, finns inom området. Movium-sekretariatet, som utskottet upprepade gånger har hänvisat till när det gäller koloniträdgårdar, borde har mera att komma med. 1988 gav dåvarande Lantbruksstyrelsen, en statlig myndighet, ut en liten publikation med syfte och engagemang för att få fram fler koloniträdgårdar och odlingslotter. På den tiden var det ett uttalat rekreationspolitiskt mål och i första hand en kommunal uppgift att skapa förutsättningar för odlingslotter, koloniträdgårdar och stadsnära fritidsbebyggelse. Då anlades också ett stort antal nya koloniområden. Nu verkar kommunerna i stället börja se befintliga koloniområden som lämplig mark för bostadsbyggande. Det finns exempel på det. Fru talman! I dag har vi ett trädgårdsintresse i vårt land utan motstycke i modern tid. Fritidsodlingens samhällsnytta är bättre dokumenterad än någonsin tidigare. Nu är det viktigt att statsmakterna tydligare markerar behovet av lokal odling och koloniträdgårdar för alla dem som inte har råd eller lust att köpa ett hus för flera miljoner kronor. Det är alltså dags att markera och att redovisa vilket ansvar kommunerna bör ta och hur de statliga myndigheterna kan medverka med råd och anvisningar, i samråd med den organiserade koloniträdgårdsrörelsen.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
Fru talman! Jag delar till fullo Ronny Olanders åsikter om koloniträdgårdarnas betydelse i vårt samhälle. De är viktiga för människors hälsa, rekreation och avkoppling och de ger också många människor möjligheter att träffas och umgås. Detta ger en social tillfredsställelse. Ronny Olander säger att propositionen om miljökvalitetsmålen blev en besvikelse. Då vill jag peka på vår skrivning i betänkandet på s. 8. Jag citerar några rader: God bebyggd miljö fastställdes hösten 2001 att naturoch grönområden med närhet till bebyggelsen och med god lokal tillgänglighet skall värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses." Det är Boverket som har det övergripande ansvaret för programmet och strategierna, och även kommuner och länsstyrelse. Trots att vi nu har samma uppfattning om koloniträdgårdarnas stora betydelse så är jag av uppfattningen att miljö och jordbruksutskottet för närvarande inte kan åstadkomma mer. Instrumentet finns, och nu gäller det att använda det. Kommer Ronny Olander på något mer konkret som utskottet och riksdagen kan göra så är vi naturligtvis intresserade av att få veta det. En sak är ju ändå gemensam: Koloniträdgårdarna är viktiga för vårt samhälles byggande.
Fru talman! Jag tackar för den positiva tolkning som Kaj Larsson, som är föredragande från utskottets sida, gör. Som jag sade i mitt anförande var vi besvikna just i den här delen. Vi trodde att vi skulle komma en bit längre. Det är väl så när man vill göra mycket - då kan man också känna en besvikelse. Men det har också under åren känts som om vi rör oss i rätt riktning, men att vi kanske skulle försöka vara något skarpare när det gäller att säkerställa koloniträdgårdarnas utveckling och den lokala odlingen. Samtidigt är det rätt att vi inte kan styra Boverket härifrån. Men jag tror precis som många andra att Boverket följer vårt riksdagsarbete mycket noga och därigenom också kanske gör nya ansatser inom området. Som sagt var yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Fru talman! Vi står bakom samtliga våra reservationer men följer vår princip att endast yrka bifall till reservation nr 1. Under många år av socialdemokratiskt styre var den största delen av samhällets intresse inriktat på brottslingen. Brottsoffret sattes inte i centrum. I viss mån lever den attityden kvar. Fru talman! Inledningsvis vill jag framhålla att när vi lägger fram våra förslag för att minska brottsligheten och därmed minska antalet brottsoffer eller göra tillvaron något lättare för dem som redan drabbats av brott gör vi det i ödmjuk vetskap om att man inte enbart genom kriminalpolitiska åtgärder kan åstadkomma underverk. Detta sagt för att slippa höra påhoppen att vi bara sysslar med straff. Det är genom ihärdigt brottsförebyggande arbete som de stora vinsterna kan göras, att barn redan i familj och skola lär sig att skilja på mitt och ditt. Och det överlägset bästa sättet att motverka våld mot kvinnor är att små pojkar redan i hem och skola lär sig att respektera kvinnor och flickor och ta avstånd från våld. Fru talman! Att ett brott klaras upp och att en gärningsman döms har mycket stor betydelse även för brottsoffret. Samma sak gäller om polisen har möjlighet att rycka ut även vid s.k. bagatellbrott. Även då man utsatts för ett bilinbrott eller fått sin cykel stulen är det av stor betydelse att brottsoffret faktiskt får träffa en polis. Tyvärr är det så att allt färre brott klaras upp. Fler brottslingar är på fri fot samtidigt som samhällets reaktioner i många fall är alldeles för veka och kraftlösa i de fall någon åker fast för brottet. Det blir mindre och mindre vanligt. Rättsstaten befinner sig längre och längre ifrån den vanliga människan. Poliserna är för få. Åklagarna hinner inte med, och domstolarna har en tung arbetsbörda. I dagens Sverige är det faktiskt t.o.m. kö till en anstaltsplats och den vård och rehabilitering som är en förutsättning för en bra kriminalvård. Men bra kriminalvård har mer och mer blivit vackra önskemål och fina formuleringar i regeringens budget snarare än rejäla satsningar. Fru talman! Detta betänkande inleds i vanlig ordning med att slå fast att alla motionsyrkanden avstyrks. Så är det alltid i de fall som Socialdemokraterna lyckas få med sig både Vänstern och Miljöpartiet. Det är för övrigt mycket sällan som något av de båda stödpartierna vågar ha en åsikt som riskerar ett majoritetsbyte. Som vanligt avstyrks alla våra förslag med att det pågår utredning, att det planeras insatser eller att ärendet bereds i departementet. Jag ska nu ta upp några förslag som vi moderater driver då det gäller att komma till rätta med hot och våld mot kvinnor, frågor som vi drivit år efter år och där majoriteten bara gömmer sig bakom utredningar och beredningar. Det är på sin plats att ni i dag ger besked till kammaren och speciellt till svenska folket om vad ni egentligen tycker. Jag kommer att avsluta anförandet med någon fråga. Under de senaste tio åren har vi haft en kraftig ökning av antalet anmälda våldsbrott mot kvinnor. Våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett problem, och skyddet för utsatta kvinnor måste faktiskt förbättras. Vi anser att straffen för brott mot kvinnor måste ses över. Vi hade faktiskt stora förhoppningar på förbättringar då den s.k. kvinnofridsreformen infördes. I dag är jag inte lika övertygad om att den fungerar som det var tänkt. Den borde fungera så att när en kvinna utsätts för mindre hot och mindre allvarliga brott skulle det sammantaget ge en sträng bedömning, och gärningsmannen skulle dömas för ett grovt brott och därmed ett högre straff. Jag är faktiskt inte övertygad om att det i praktiken fungerar på detta sätt. Vi anser att minimistraffet för grov kvinnofridskränkning måste höjas. Nu har lagen inte varit giltig så länge, men den lilla utvärdering som har gjorts visar att genomsnittstiden som man döms till är 14 månader. Med tvåtredjedelsfrigivning innebär det att man i snitt sitter 9 månader för grov kvinnofridskränkning. Det tycker jag är alldeles för lite. En rättsstat som tydligt reagerar mot allt våld ger även kvinnor som blir slagna av närstående män ett bättre skydd. Vi kan därför inte acceptera att män som slår kvinnor inte regelmässigt döms till fängelse. Reglerna om samhällstjänst har i domstolarna kommit att tillämpas så att kvinnomisshandlare kan klara sig undan frihetsberövande straff. Enligt vår uppfattning måste därför lagen ändras så att det inte längre råder någon tvekan om att kvinnomisshandel ska leda till fängelsestraff. Lagen måste ändras därför att den är prövad i Högsta domstolen där det har fastslagits att man faktiskt kan dömas till skyddstillsyn. Då är det vi här i kammaren som måste se till att lagen ändras, om vi tycker så. Tillsammans med stödåtgärder för de misshandlade kvinnorna är det ett effektivt sätt att öka tryggheten för kvinnorna i Sverige. Det ska kosta att ge sig på en kvinna. Det ska kosta att ge sig på sin medmänniska. Misshandel av fru, sambo eller flickvän ska leda till fängelse. Vi har samma inställning då det gäller brott mot besöksförbudslagen. Brott mot besöksförbud bör i de allra flesta fall ge fängelsestraff. Straffmaximum måste höjas till två år. Dessutom måste besöksförbud kunna kombineras med elektronisk övervakning. Denna fråga har verkligen varit uppe i denna kammare år efter år. Men med den takt som departementets kvarnar mal under nuvarande justitieminister, men speciellt under den förra, är jag inte överdrivet optimistisk om att det kommer att hända något positivt, i alla fall inte innan valet. Fru talman! Visserligen har majoriteten avslagit alla våra förslag och gömt sig bakom formuleringarna "utredning pågår", "i avvaktan på planerade insatser" m.m. Men jag vill ändå ställa följande fråga, främst till Helena Zakariasén som representant för Socialdemokraterna, men också naturligtvis till representanterna för regeringens båda trogna stödpartier: Anser Helena Zakariasén att det ska vara möjligt att döma män som slår kvinnor till andra påföljder än fängelse?

Fru talman! Jag tänker ägna hela mitt anförande åt att prata om våld mot kvinnor. Det tycker vi i Vänsterpartiet är lämpligt två dagar före Internationella kvinnodagen. Jag ska börja med att yrka bifall till reservation nr 5. Vi står naturligtvis bakom alla våra andra reservationer men yrkar bara bifall till den. Man äger bara det man kan försvara, och kan man inte försvara det äger man det inte. Bella kan inte försvara sig, alltså äger hon inte sig själv. Bella ägs av alla och av ingen. Hon är var mans egendom. Hon är det ursprungliga kollektivet, till var och en efter hans behov. Låtom alla dricka ur hennes källa! Detta avsnitt är ur Dirty Weekend av Helen Zahavi. Sedan vill jag ta ett citat till. Det är ur kvinnofridspropositionen: "Det våld som män riktar mot kvinnor har ofta sitt ursprung i och finner näring ur fördomar och föreställningar om mäns överordning och kvinnors underordning." Vi lever i dag i ett samhälle där kön är den mest genomgripande kategorisering som existerar. Vilket kön du har påverkar hur mycket makt du har och vilket utrymme du kan få inom i stort sett samtliga sfärer i livet. Denna könsmaktsordning innebär att kvinnor systematiskt underordnas män. Detta tar sig uttryck bl.a. i att kvinnors arbete betalas lägre än mäns, att män är överrepresenterade i samtliga maktbärande organisationer och att kvinnor utsätts för våld och övergrepp. Vänsterpartiets feministiska politik tar som sin uppgift att bekämpa denna maktordning och försöker skapa ett samhälle där kön saknar betydelse för hur man bemöts och vilka möjligheter man har i livet. En central del av denna politik handlar om att eliminera all form av könsrelaterat eller sexualiserat våld - ett våld som är det yttersta uttrycket för den ojämna maktfördelningen mellan kvinnor och män. För att förstå omfattningen av detta våld krävs en helhetssyn och en förståelse av den rådande könsmaktsordningen. För att förhindra våldet krävs att samhällets olika aktörer utgår från en feministisk analys i sina åtgärder. Arbetet för att stoppa det sexualiserade våldet måste ske utifrån insikten om att det handlar om makt och samhällsstrukturer. Att tala om samhällsstrukturer är inte detsamma som att tolka dessa som orsaksförklaring i enskilda fall. Det är inte strukturer som slår, misshandlar eller våldtar. Det är enskilda män som på detta sätt utövar makt. Det är därför mäns självklara ansvar att aldrig ta sig den makten och alla mäns ansvar att aktivt manifestera sitt motstånd mot sexualiserat våld. Kvinnors liv begränsas av den rådande könsmaktsordningen på en mängd olika plan. Tjejer i skolan får lära sig att pojkar som utsätter dem för kränkningar egentligen tycker om dem. Sexuella trakasserier på arbetsplatser negligeras eller ses som något som ingår i jobbet. Ingen kvinna kan veta om den man som går bakom henne på vägen är en god man eller inte. Ingen kvinna kan veta om mannen som hon blivit förälskad i kommer att utsätta henne för våld eller övergrepp. Hotet om våld finns överallt i kvinnors liv. En undersökning visar att för hälften av landets kvinnor är denna rädsla så stor att man undviker att gå ut ensam på kvällar och nätter. Störst rädsla upplevs av yngre kvinnor. 70 % av dem som är mellan 16 och 29 år är rädda för att bli utsatta för sexuella övergrepp. Den oro som kvinnorna känner handlar också om tvivel på polisens och sjukvårdens förmåga att skydda och hjälpa. Mer än var tionde kvinna bär med sig något som de tror kan skydda dem vid överfall. Oron och rädslan har också ökat över tid. Kvinnor lär sig olika strategier för att på olika sätt hantera rädsla och fruktan för övergrepp. Resultatet blir ett samhällsklimat där rädslan i sig själv begränsar livsutrymmet även utanför de situationer där övergreppen sker. Det blir begränsande för hur livet kan levas. Våldet är dock också en upplevd verklighet. Under år 2000 anmäldes över 8 700 fall av sexualbrott varav drygt 2 000 var våldtäkt. Samma år anmäldes 20 500 fall av kvinnomisshandel. I 80 % av fallen avser anmälan övergrepp av en man som är bekant för kvinnan. Detta år anmäldes även ca 1 080 brott mot kvinnofridslagen. Det var en ökning med 22 % En generell bedömning när det gäller relationer mellan antal brott och anmälda brott brukar vara att ca 25 % av alla brott anmäls. Faktorer som påverkar benägenheten att anmäla är brottets allvarlighetsgrad, relationer till gärningsmannen och platsen där brottet begicks. Vid grovt fall av våld av tidigare okänd person är anmälningsbenägenheten mycket hög. Detta resulterar i sannolikheten att mörkertalet när det gäller mäns våld mot kvinnor är ännu större eftersom det ofta begås av en partner till kvinna i deras gemensamma bostad. Våld mot kvinnor finns i alla samhällsskikt och kategorier. Trots detta finns det även en klassdimension i våldet. Kommittén Välfärdsbokslut rapporterar hur våldsbrotten ökar mot redan svaga grupper. Ensamstående mammor och unga kvinnor lever i dag under en ökad utsatthet för våld eller hot. Bland de ensamstående kvinnor som var mottagare av socialbidrag hade 25 % varit utsatt för våld eller hot medan motsvarande siffra för övriga ensamstående mammor var ca 7 %. För att få en heltäckande bild av mäns våld mot kvinnor och dess konsekvenser bör man se på vad mäns våld mot kvinnor kostar samhället. Att mäns våld mot kvinnor tar stora ekonomiska resurser i anspråk är helt klart, men i dag finns ingen analys av vilka faktorer som påverkas av mäns våld eller någon beräkning av vad det kostar samhället totalt. Det sexualiserade våldet har både direkta och indirekta kostnader. Det handlar om direkta vårdkostnader för utsatt kvinnor och barn, kostnader för rättsprocesser, fängelse, jourverksamhet och andra kostnader för att ge kvinnor och barn skydd. Det handlar också om bortfall i arbetstid och begränsande av kvinnors deltagande i samhället. När man i Kanada räknat på direkta kostnader av mäns våld mot kvinnor som exempelvis rättsliga kostnader, medicinsk vård och frånvaro från arbetet uppgick dessa till 900 miljoner amerikanska dollar per år. Från Norden visar en ny utredning att våld mot kvinnor kostar det finska samhället 1,5 miljarder per år. Liknande kostnadsberäkningar har gjorts även i Storbritannien, Vänsterpartiet har i en tidigare motion understrukit vikten av att Sverige som föregångsland i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor bör tillsätta en utredning för att utveckla en vetenskaplig metod samt genomföra en nationell kostnadsberäkning för mäns våld mot kvinnor och barn. Med det vill jag ytterligare en gång yrka bifall till reservation nr 5.

Fru talman! Det betänkande vi ska behandla i kväll berör ett område som jag tror att vi alla anser vara viktigt. Det är obestridligt så att brottsoffrens situation är svår och måste uppmärksammas och förändras. Vi kristdemokrater står bakom alla våra reservationer och yttranden, men för tids vinning yrkar vi endast bifall till reservation 18 under punkt Majoriteten beskriver i betänkandet att lagstiftaren under senare år i flera avseenden uppmärksammat våldsutsattas situation. Betänkandet radar upp ett antal åtgärder som gjorts, som är på gång eller som är under utredning, och därmed avstyrker man alla motioner. Vi kristdemokrater är inte riktigt nöjda med det sätt på vilket man alltför lättvindigt avstyrker de förslag som läggs fram. Som beslutsfattare har vi till uppgift att ta ställning till viktiga frågor som kan få stora konsekvenser i den enskildes vardag. Det handlar inte bara om vilka beslut som fattas eller vilka fina skrivningar som vi får till i våra betänkanden, utan det handlar framför allt om att följa upp hur de här besluten efterlevs i vardagen. Det handlar om att våga och vilja se hur vardagen ser ut nära människan och i det här avseendet hur det ser ut nära brottsoffret. De rapporter som ramlar in nästan dagligen är definitivt inte i överensstämmelse med den bild som framhålls i detta betänkande. Verkligheten för hotade och utsatta kvinnor är en annan verklighet än den betänkandetexten återger. Jag ska belysa några av de reservationer som vi kristdemokrater har just därför att vi ser en annan bild av samhällets åtgärder och deras konsekvenser än vad majoriteten uppenbarligen gör. När det gäller vårt yrkande om att se över kvinnofridslagen, reservation 6 under punkt 2, skriver majoriteten att några nya lagstiftningsåtgärder inte anses vara påkallade. Man kan inte instämma i att det finns några behov av ytterligare insatser på det sätt som krävs i motionerna. Vi anser att kvinnofridslagstiftningen bör utvärderas. Endast var tionde av alla anmälningar, och det var nästan 1 500 förra året, ledde till åtal. Detta är tydliga tecken på att lagstiftningen inte fungerat som det var tänkt. I 10 % av fallen väcktes åtal för annat brott, misshandel, men övriga anmälningar avskrevs med motiveringen att brott inte kunde styrkas. Samtidigt vet vi att 125 kvinnor misshandlas eller hotas varje dag och att uppåt 30 kvinnor mördas årligen. Hälften av dem mördas av någon som de har levt tillsammans med. Vi vet också att när brott begåtts har det för domstolen varit enklare att döma för misshandel i ett av brotten i stället för för den återkommande kränkningen. Detta har vi fått en redogörelse för i utskottet. Vi menar att lagen har varit alltför otydlig. Det sade vi redan från början. När vi skulle göra förstärkningen framhöll vi att den inte var tillräcklig för att nå de syften som vi hade med lagstiftningen. Gång på gång läser vi i tidningarna - senast i fredagens Dagens Nyheter - om den kvinna som mördades i augusti av sin f.d. sambo. Hon hade anmält honom upprepade gånger. Hon var dessutom inte mannens första hustru utan var hittagen till Sverige som den tredje i raden. Alla dessa tre hade misshandlats. Trots att polis, socialtjänst m.fl. var inkopplade och visste om hur kvinnan kränktes blev hon till slut mördad - ensam och utan skydd. Detta är den verklighet som vi har att ta ställning till då vi fattar beslut. Vi kristdemokrater menar att lagstiftningen eller dess tillämpning är för tandlös då det gäller personer som upprepar misshandel av kvinnor. Detta får inte fortsätta. Allt som går att göra måste också göras för att skydda hotade och misshandlade kvinnor. Därför vill vi kristdemokrater bl.a. ha en utvärdering av lagen om kvinnofridskränkning. Här tillkommer problemet med undermålig dokumentation direkt på brottsplatsen. Det behövs mer utbildning för att polisens arbete ska bli bättre. Av Rikspolisstyrelsens egen inventering framgår bl.a. att för stort ansvar läggs på den enskilde polismannen och att videodokumentation förekommer enbart i vissa distrikt. Jag pratade för någon vecka sedan med en polis från Västra Götaland, och han bekräftade detta med att konstatera att man där hade ungefär åtta videokameror till sitt förfogande. Vi menar att alla polisbilar borde vara utrustade med videokamera. Vi har därför avgivit reservation nr 13 under punkt 7. Vi står fast vid den och tycker att den är viktig. Dessutom behöver polisen mer resurser för att klara alla de anmälningar som kommer in. Alla sätt att öka brottsoffrens känsla av trygghet är nödvändiga. Låt mig belysa detta med lite statistik. I dag saknar vart tredje brottsoffer efter det att polisutredningen är färdig och rättegången avslutad förtroende för rättsväsendet. 60 % av de tillfrågade fick ingen information om brottsofferjourernas verksamhet. 42 % fick aldrig information av polisen att de hade rätt att få veta vad som hade hänt i ärendet. Det är mycket vanligt att åklagare varken träffar eller talar med målsägaren innan huvudförhandlingarna äger rum. Detta kan vi väl inte tycka är godtagbart. Ändå är det så här det ser ut för många brottsoffer, trots vad som står i konventionen om brottsoffer. Det heter där: "Brottsoffer ska behandlas med medkänsla och respekt samt skyddas av rättsordningen." Vi har i dag ett moraliskt underskott i relationen mellan rättsstaten och de medborgare som rättsstaten har åtagit sig att skydda mot kriminella angrepp. Vi kristdemokrater menar att varje brist i bemötandet av brottsoffret är en kränkning av de grundprinciper som tar sig uttryck i Förenta nationernas deklaration om brottsoffers rättigheter. I reservation 7 under punkt 3 tar vi upp frågan om trygghetspaket för hotade kvinnor. Det är allvarligt att kvinnor ska behöva stå i kö för att få skyddsutrustning. Det ska också vara en skyddsutrustning som fungerar. Jag tror att ni alla har läst i DN i dag om polisens skyddstelefoner som har dömts ut. Så ska det naturligtvis inte vara. Utskottet beskriver även på detta område de åtgärder som har vidtagits - allt som är på gång och som var på gång också förra gången vi diskuterade denna fråga. Man avslutar med att säga att Brottsofferutredningen ansåg att de åtgärder som polisen kan använda sig av för att skydda målsäganden och vittnen är tillräckliga i de flesta fall. Enligt utskottets mening får motionsyrkandena anses tillgodosedda. Min fråga till majoriteten är: Är ni nöjda med den situation som råder i dag, där t.ex. rädda kvinnor ska behöva stå i kö för att få trygghetspaket? Till sist, fru talman, vill jag beröra den reservation som gäller ersättning till brottsoffer. Frågor om brottsskadeersättning prövas av Brottsoffermyndigheten. Om brottsskadeersättning tilldöms betalas den ut av staten, heter det i betänkandetexten. Det låter ju hur enkelt som helst. Låt mig igen få belysa detta med ett fall från verkligheten. Roger blev rånad i sin affär. Han kunde ge bra signalement på rånarna trots att han hade hållits under pistolhot i tolv minuter. Två män kunde bindas till rånet, och rånarna dömdes till fängelse. Roger blev tilldömd skadestånd, men pengarna fick han vänta på. Först skulle domen träda i laga kraft, och i detta fall överklagade gärningsmannen. Proceduren drog ut på tiden. Därefter gick handlingarna till kronofogden, och där blev de liggande. Roger fick inga pengar. 2000. I år har det varit en explosionsartad ökning, där de två första månaderna visar en ökning med 40 % i jämförelse med föregående år. Ungefär två tredjedelar av de sökande får bidrag beviljat. Över alla de människor som målsäganden ska betala pengar till finns det ingen statistik. Men det är klart - vem vill föra statistik över något som är så oerhört svårt att nästan ingen får ut sina pengar? De kriminella gärningsmännen har oftast en massa skulder som de skulle behöva betala av på innan den som de har skadat eller drabbat kommer på tur. Det här är allvarligt, och jag tycker därför att det känns svårt att majoriteten så lättvindigt bara säger nej till alla de förslag som läggs fram. Vi borde i mycket större utsträckning ha kunnat förena oss om att se till att det i verkligheten blir så som det skrivs i betänkandet, dvs. att hotade och misshandlade kvinnor har vårt fulla stöd.

Fru talman! I denna debatt med anledning av motioner om våldsbrott och våldsoffer står jag naturligtvis bakom alla Centerpartiets reservationer men yrkar endast bifall till reservation nr 7. Stödet till brottsoffer är inte tillräckligt. Det krävs mer omfattande åtgärder och en strategi mellan olika myndigheter. Egentligen är det självklart att myndigheter ska samverka, allt för den enskildes bästa, men detta måste ständigt återupprepas. Centerpartiet kräver att det införs en nollvision för våld mot kvinnor och barn. Jag följde för några veckor sedan verkligheten tillsammans med polisen här i Stockholm. Det är förnedrande att se hur kvinnor och barn blir utsatta för dessa fruktansvärda situationer. Kvinnor som utsätts för våld känner sig hotade och förföljda. De måste absolut tas på allra största allvar. Det är självklart att de måste få tillgång till trygghetspaket och larm som här tidigare sagts. Inte heller jag tycker att det är rimligt att kvinnorna måste stå i kö för att få tillgång till de tekniska hjälpmedel som finns. Det gäller också beträffande hundar, som kan vara ett bra hjälpmedel. "resurserna är slut" tycker jag inte att man kan acceptera, men sådan är verkligheten i dag. Jag undrar om majoriteten verkligen kan acceptera detta. Med tanke på de fina ord som Yvonne Oscarsson uttalade tidigare från denna talarstol kan jag inte förstå att hon kan acceptera sådana besked när behoven är som störst. Oftast är det kvinnans rörlighet som inskränks i stället för mannens när kvinnor och även barn utsätts för våld. Det naturliga vore att åtgärderna siktar på att begränsa gärningsmannens rörelse och handlingsfrihet. Den kränkande situation en misshandlad kvinna tvingas leva i förstärks i viss mån av samhället. Det är viktigt att vårt svenska samhälle kan ge en misshandlad kvinna det stöd som hon så väl behöver. Att bryta sig ur ett våldsamt förhållande är en långsam och svår process. Och för att underlätta denna tid för kvinnan är det viktigt att praktiska ting inte lägger hinder för detta. När dessa kvinnor väl tar steget från mannen tvingas de ofta att lämna både hem och ägodelar och att fly hals över huvud. Lagen inskränker i dag kvinnans rättigheter och ökar mannens makt över kvinnan. Tiden mellan uppbrott och skilsmässa samt rättsprocessen däremellan är ofta lång. Och med dagens lagstiftning är det i stort omöjligt för kvinnan att återvända till hemmet. Detta i sin tur medför ofta att den utsatta kvinnan står utan hem och ägodelar. Vart ska hon ta vägen? Här fyller kvinnojourerna en stor uppgift. Men det är ju som bekant på många ställen inte så lätt att hitta en ny bostad. Lagen bör utformas så att den ökar den personliga friheten för den som utsätts och minskar för den åtalade. Lagstiftningen måste medge att den åtalade mannen kan förbjudas tillträde till hemmet i väntan på domslut i de fall det framgår att våld har förekommit. Varje överträdelse av besöksförbud borde automatiskt betraktas som ett brott och utgöra grund för häktning. Fara för att den misstänkte återfaller i brottslighet som är häktningsgrund är ju då dokumenterad. Detta är ett återkommande krav från Centerpartiet. Varför ställer inte majoriteten upp på detta? Jag vill också nämna omhändertagande av barn som tvingas bevittna hur den ena föräldern misshandlar den andra. Dessa barn har ett stort behov av stöd och hjälp av olika slag, och även dessa barn bör betraktas som brottsoffer och ha samma rättigheter. Brottsskadeersättningen betyder mycket för brottsoffret. Det ger en viss upprättelse. Om gärningsmannen bedöms ha betalningsförmåga åligger det den skadelidande att själv driva in skadeståndet. Centerpartiet anser att detta borde vara en uppgift för Brottsoffermyndigheten att ta sig an så fort lagakraftvunnen dom föreligger. Detta skulle skydda brottsoffret och bättre uttrycka grundläggande rättsprinciper i svensk lagstiftning. Och där önskar jag att det vore fler som ville stötta detta viktiga förslag. Brottsoffret förtjänar nämligen allt samhällsstöd.

Fru talman! Brottsoffer som utsatts för våld och hot i hemmet och i nära personliga relationer har ofta en särskilt svår situation. Men från samhällets sida kan de bli handfallet och ibland rentav illa bemötta. Vad detta i praktiken ofta handlar om är kvinnofrid, eller rättare sagt om hur slagna, kränkta och ibland dödade kvinnor inte har eller haft någon kvinnofrid. Varje år polisanmäler ca 20 000 kvinnor i Sverige att de misshandlats och drygt 2 000 att de utsatts för våldtäkt eller försök till våldtäkt. Varje år mördas i genomsnitt 20-30 kvinnor av en man som hon har eller har haft ett förhållande med. När misshandel och övergrepp sker inom familjen finns det ett tydligt mönster. Kvinnor blir slagna, sällan män. Mammor blir hotade, sällan pappor. Döttrar, men sällan söner, hindras att leva i frihet och hotas eller misshandlas om de inte lyder. Unga flickor, men sällan pojkar, gifts ibland bort under tvång och påtryckning med stora risker för framtida olycka och ökad risk för familjevåld. Men det är en myt att våld mot kvinnor är ett problem avgränsat till vissa invandrargrupper. Övergrepp mot kvinnor förekommer i alla samhällsgrupper och säkert i familjer närmare oss än vi vill tro. Detta framgår inte minst av den viktiga forskning som bedrivs av Rikskvinnocentrum i Uppsala. Regeringarna som suttit vid makten under de senaste åren har skjutit upp eller missat flera viktiga förslag när det gällt att förbättra skyddet för hotade kvinnor. Det som gjorts kunde i flera fall ha gjorts tidigare. Detta har berörts av tidigare talare i dag och framgår också av olika reservationer. Nu har dessutom en försämring skett när reglerna för målsägandebiträde vid rättegång skärpts från den 1 mars. Det drabbar särskilt just de kvinnor som blivit brottsoffer vid grova våldsbrott i hemmet. Ett målsägandebiträde har till uppgift att bistå en målsägande under förundersökning och rättegång rörande vissa brott. En förutsättning för att ett bra stöd ska kunna ges är att målsägandebiträdet får ersättning för den tid det tar att bistå brottsoffret vid sexualbrott, brott mot liv och hälsa samt brott mot frihet och frid, alltså just sådana brott som är de största hoten mot kvinnofriden. Justitieminister Thomas Bodström har sagt att han hoppas att biträdet till en målsägande ska göra det jobb som krävs även om denne inte skulle få fullt betalt. Många advokater och jurister arbetar redan i dag ideellt med frågor som rör kvinnofrid. Men det är ju rätt anmärkningsvärt att landets justitieminister vill att de ska sätta i system att arbeta gratis på statens uppdrag när staten samtidigt rullar tillbaka sina ekonomiska åtaganden. Vad anser hans partikamrat Helena Zakariasén om detta? Vad anser Yvonne Oscarsson och Kia Andreasson från regeringens stödpartier om detta? Domstolsverket använde verkligen klartext när myndigheten förklarade varför den ville ha en försämring av taxereglerna för målsägandebiträdena. Man säger: "Det finns ingen anledning att använda en advokat till att sitta och hålla handen. I misshandelsfall räcker det att biträdet träffar brottsoffret under en till två timmar före rättegången. Med det nya systemet kan advokaterna räkna ut hur mycket tid som är rimligt att lägga ner på brottsoffren." När sådana yttranden fälls från höga instanser tyder det på att verk och regering inte har någon större förståelse för hur situationen kan vara när kvinnor drabbas av våld och svåra kränkningar i hemmet. Och än en gång: Vad anser justitieministerns partikamrat om detta? Vad anser Yvonne Oscarsson och Kia Andreasson om detta? Fru talman! Kvinnomisshandel slutar många gånger i skilsmässa. Inför äktenskapsskillnaden görs då en bodelning där makarnas tillgångar och skulder läggs samman och delas lika. Ett skadestånd efter en hustru eller barnmisshandel kan då påverka bodelningen precis som alla andra skulder och alla andra gjorda betalningar. Men det är ju stötande att ett skadestånd av den typen ska räknas med i bodelningen och på så vis komma mannen till godo i de fall där mannen begått våldsbrott mot andra i familjen. Resultatet kan ju faktiskt bli att den som blivit misshandlad i praktiken får stå för halva gärningsmannens skadestånd för just den misshandel som ligger bakom skilsmässan och bodelningen. Det är väl absurt? Jag har tagit upp denna fråga i en skriftlig fråga till justitieministern och fått ett mycket intetsägande svar där han förklarar att han följer frågan. Men det räcker inte med att följa frågan. Det här måste man kunna göra någonting åt. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 8.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas olika frågor som rör våldsbrott och brottsoffer - oerhört viktiga frågor som måste tas på allvar. Alla som utsätts för brott måste bemötas med värdighet och respekt. Man måste kunna få sin anmälan behandlad på ett bra och rättssäkert sätt och känna just att man får ett värdigt bemötande. Det är lika självklart under hela rättsprocessen vad gäller kontakter med såväl polis som åklagare och domstolspersonal. Har man blivit utsatt för brott ska man kunna känna sig trygg i sina kontakter med rättsväsendet. Man måste veta vilket stöd och vilken hjälp man kan få. För knappt ett år sedan presenterade regeringen sin proposition Stöd till brottsoffer med ett antal förslag som just syftar till att förbättra villkoren för dem som utsatts för brott. Det betänkande som vi då diskuterade innehöll förslag om lagändringar och andra åtgärder - t.ex. att rätten till målsägandebiträde utvidgas genom att begränsningen till brott i brottsbalken tas bort och att socialtjänstens ansvar förtydligas, för socialtjänsten har en viktig roll när det gäller samhällets stöd till brottsoffer. Inte minst gäller det stödet till utsatta barn. Jag säger nu som jag då sade: Det räcker inte med enbart förändrad lagstiftning. Det behövs också attitydförändringar hos dem som möter brottsoffer. Den lagstiftning som redan finns måste användas på ett riktigt sätt. Att det blir en bättre samverkan, som flera här har nämnt om, mellan myndigheter som möter brottsoffer tycker jag också är en självklarhet. Det behövs mer forskning om brottsoffer och också mer kunskap och forskning om äldre som utsätts för våld och övergrepp - kunskap som vi inte alls har haft och som är något som vi måste ta tag i. Framför allt behöver hela samhället engageras. I dag finns det brister i bemötande och omhändertagande av brottsoffer. Det har förmodligen sin grund i dåliga kunskaper om vad det innebär att bli utsatt för brott. Därför behöver alla som arbetar inom rättsväsendet och som kommer i kontakt med brottsoffer få utbildning kring det här - inte bara en gång, utan kontinuerligt. Som brottsoffer har man ibland svårt att se de olika roller som myndigheterna har. För det mesta finns det ingen anledning att fundera över vilken av de olika instanserna som ser till att ens ärende förs framåt, att ersättning betalas ut m.m. Det ligger alltså ett stort ansvar på de anställda att vara tillmötesgående när det gäller information om hur hela processen fungerar. Återigen vill jag framhålla vikten av myndighetssamverkan, som är bra. Det händer ändå ett antal saker inom rättsväsendet. Myndigheterna inom rättsväsendet arbetar nu på allvar och med kraft tillsammans för att komma framåt i just frågorna om myndighetssamverkan. Detta är oerhört viktigt; man måste utgå från en helhetssyn på verksamheten och ha medborgarperspektivet i fokus. Under förra året anmäldes mer än 15 000 brott som avser misshandel av kvinnor utförd av en närstående person. Vi vet att långt ifrån allt våld mot kvinnor anmäls. Detta är något som vi naturligtvis inte kan acceptera. Det behövs åtgärder inom många områden. Tanken med kvinnofridsreformen är att våld mot kvinnor ska bekämpas genom ett brett och långsiktigt arbete inom alla samhällets sektorer och på alla nivåer. Vad gäller lagstiftningen är syftet att just fånga upp den verklighet som många kvinnor berättar om, nämligen att det allvarliga för dem ofta inte är de enskilda brotten utan den systematiska kränkning och den totala press som de utsätts för genom upprepade brottsliga gärningar. Men även här är lagstiftningen endast ett av flera medel för att uppnå en förändring. Även på detta område behövs det mer kunskap om våldets omfattning och om de mekanismer som styr våldet mot kvinnor. Detta är avgörande för möjligheten att förhindra våld mot kvinnor och att hjälpa utsatta kvinnor. Kunskapen och attityden hos dem som möter utsatta kvinnor är en central fråga. Därför har regeringen tagit initiativ till olika utbildningssatsningar för berörda grupper inom bl.a. hälso och sjukvården, socialtjänsten och rättsväsendet. Myndigheter på alla nivåer måste effektivisera och konkretisera arbetet med dessa frågor. Också där har regeringen gett flera myndigheter uppdrag som går ut på att förebygga våld mot kvinnor och på att förbättra myndigheternas bemötande av brottsoffer. En rad olika projekt pågår inom rättsväsendet för att förhindra våld mot kvinnor och för att hjälpa kvinnor som utsätts för våld. Det är oerhört viktigt att vi åstadkommer ett bättre skydd för kvinnor som är hotade och som utsätts för våld. I dag finns, som tidigare sagts här från talarstolen, exempelvis de s.k. trygghetspaketen. Jag måste säga att inte heller jag accepterar att kvinnor får stå i kö som är i behov av ett trygghetspaket. Ett sådant bör naturligtvis finnas till hands om så behövs. Detta är för mig en självklarhet. Vad gäller frågan om elektronisk övervakning, den s.k. fotbojan, i samband med besöksförbud pågår nu - Jeppe Johnsson nämnde här att det undersöks, utreds osv. - ett grundligt analysarbete på Justitiedepartementet. Det har nämligen varit svårt att hitta en lämplig rättslig lösning. Just det försöker man nu lösa. Jag hoppas att man lyckas med det. Något mer uttömmande svar om det kan jag tyvärr inte ge i dag. Det är bara att hoppas att man hittar en lämplig lösning i det avseendet. Vidare har vi det utökade besöksförbudet. Vi vill flytta på mannen, inte på kvinnan. Misstänks mannen vara på väg att slå sin kvinna ska mannen kunna beordras bort från hemmet i några dygn. Fru talman! De här frågorna rör och berör oss alla i samhället. Alla kan vi råka ut för brott. Kanske är det så att flera av oss i denna kammare har gjort det och vet hur det är att befinna sig i en så utsatt situation. Som sagt: De här frågorna rör och berör oss alla i samhället och måste ständigt hållas levande. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! En kort fråga: Anser Helena Zakariasén att det ska vara möjligt att även i fortsättningen döma män som slår kvinnor till annan påföljd än fängelse?
Fru talman! Jag missade den frågan - jag hade faktiskt skrivit upp den - men jag ska försöka att nu svara på den. Härifrån lägger vi oss ju inte i själva dömandet. Men som svar på frågan om jag tycker att en man som misshandlar en kvinna ska kunna få annan påföljd än fängelse säger jag: Generellt sett nej. I undantagsfall ja, om det i det speciella fallet föreligger unika speciella omständigheter.
Fru talman! Då förvånar det mig mycket att Helena Zakariasén inte har röstat för den motion där vi säger att detta inte ska vara möjligt. Vi lägger oss heller inte i dömandet - Högsta domstolen har gjort en riktig lagtolkning - men vi vill ändra lagen. Nästa fråga: Anser Helena Zakariasén att straffet för överträdelse av besöksförbud ska skärpas?
Fru talman! Jag är inte helt säker på att den rätta lösningen är att skärpa straffen. Däremot måste man se till att kvinnorna får det stöd som de verkligen behöver i den utsatta situationen vad gäller besöksförbud, trygghetspaket och annan hjälp av samhället. Jag tror inte att vi löser alla problem enbart genom att skärpa straffen.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa Helena Zakariasén ett par frågor angående medborgarperspektiv i fokus och ett värdigt bemötande. Vi har sett positiva bemötanden men tyvärr många negativa. Jag tycker inte att det är tillräckligt. Trygghetslarm skulle självklart finnas, sade Helena. Men man måste få möjligheter och resurser så att man kan erbjuda detta. Är det medborgarperspektiv att brottsoffren själva ska utkräva ersättningen? Jag tycker att de här tre frågorna är befogade ur medborgarperspektiv. Även om man gör de insatser som Helena har nämnt måste man följa upp och se vilken effekt det blev av de åtgärder som är genomförda och om mer behöver göras.
Fru talman! När det gäller skyddet för kvinnor och trygghetspaketen är det min bestämda åsikt att man inte ska behöva stå i kö. Som jag sade måste man ständigt följa brottsofferfrågorna i allmänhet, ständigt utvärdera dem, ständigt följa upp dem för att se vilka förändringar som måste göras över tid, för verkligheten förändras, och då måste vi även ändra i lagstiftningen.
Fru talman! Brottsoffren har ju blivit kränkta genom brottet. De väntar på ersättning. Det tar lång tid, och sedan ska de dessutom själva utkräva denna ersättning. Jag tycker att här måste samhället ge stöd till brottsoffret.
Fru talman! Stöd till brottsoffer, säger Gunnel Wallin. Ja, vi måste stödja brottsoffren, därom är vi helt överens. Det är också principiellt viktigt att förövaren gottgör brottsoffret över huvud taget. Nu finns en grönbok, och jag tror att den här frågan kommer att komma upp där. Man räknar med att kunna lägga fram förslag under senhösten. Det är EU kommissionen som har tagit fram den här grönboken, som nu är ute på remiss. Jag är ganska säker på att frågan tas upp där.
Fru talman! Jag vill fråga Helena Zakariasén om hon tror att det kommer att fungera med målsägandebiträdenas minskade möjligheter att hjälpa brottsoffren. Anser Helena Zakariasén att brottsoffrens ombud upp till den 1 mars har tjänat för mycket pengar?
Fru talman! Jag kan tyvärr inte svara på det. Jag har inte summan riktigt klar för mig, jag vet inte om de har tjänat mycket pengar. Däremot tror jag att man måste titta på systemet. Om jag inte är felunderrättad har justitieministern sagt att han inte heller nöjd med det nuvarande systemet utan vill titta på andra åtgärder för att förbättra situationen.
Fru talman! Det duger inte att titta på det, för det är för sent. Det nya ersättningssystemet är redan infört den 1 mars. Det innebär att ett antal personer som har velat ägna sig åt att hjälpa brottsoffren, som ofta är kvinnor, inte har möjlighet att göra detta. De ska också leva på inkomsten. Visst är det viktigt med ideella insatser, men det behövs också skickliga jurister, skickliga advokater som kan hjälpa och stötta dessa mycket utsatta kvinnorna i den svåra situationen. Är inte Helena Zakariasén, precis som jag, mycket oroad inför den här utvecklingen?
Fru talman! Jo. Brottsoffren behöver både den hjälp som de kan få från de ideella organisationerna och den professionella hjälpen. Självklart är jag oroad över utvecklingen. Jag är inte hundraprocentigt uppdaterad, men jag har fått informationen att Thomas Bodström avser att införa försöksverksamhet med någon annan form av system för att komma åt problematiken.
Fru talman! Jag blir något förbryllad, Helena Zakariasén. Ena stunden säger Helena att hotade kvinnor och brottsoffer ska få allt stöd. Men hur ska vi då gå till väga? Helena Zakariasén och majoriteten har avstyrkt alla förslag. I nästa andetag säger Helena Zakariasén: Självklart ska hotade kvinnor inte behöva vänta på trygghetspaket. I reservation 7 punkt 3 tar vi upp detta. Men ni avstyrker det med orden att det inte anses vara en nödvändig åtgärd. Jag förstår inte riktigt hur det ska gå ihop med det som Helena Zakariasén säger med de vackra formuleringarna men som hon så tydligt tar avstånd ifrån i betänkandetexten. Så säger Helena att socialtjänsten har fått ett utökat ansvar. Det är i och för sig bra, men då kan man fråga sig: Varför tror Helena att misshandlade kvinnor och brottsoffer inte söker sig till socialtjänsten? Kan det bero på att kompetensen saknas, eller är det helt enkelt så att socialtjänsten inte har resurser och därför inte orkar ta sig an de här kvinnorna? Däremot har kvinnojourerna ett väldigt bra omhändertagande av kvinnor som har blivit drabbade. Har Helena Zakariasén någon uppfattning om socialtjänsten kanske skulle behöva lite mer pengar i och med att regeringen har beslutat om att de nu ska ha ett utökat ansvar? Är det rimligt att man lägger på kommunerna ytterligare ansvar utan några resurser?
Fru talman! Vi må väl vara överens om att vi båda står på brottsoffrens sida. Inte tror väl Ragnwi Marcelind att vi, därför att vi hanterar frågorna på ett sätt som är normalt brukligt i utskottet - det skulle förmodligen se likadant ut under en borgerlig regeringsperiod - står på brottsoffrens sida i mindre grad? Jag kan inte tänka mig att det är vad hon menar. Det är egentligen inte så stora skiljaktigheter. Däremot gör vi olika bedömningar i betänkandet. Vi kan aldrig tro något annat än att vi står på brottsoffrens sida. Vad gäller socialtjänsten och resurserna för kommunerna får både kommunerna och landstingen tillskott. Min motfråga blir då: Om det nu blir en borgerlig regering och det blir mindre resurser till kommunerna, för det vill i alla fall Moderaterna se, hur ställer sig Kristdemokraterna till det?
Fru talman! Vi får hoppas att våra väljare är så förnuftiga att de ser till att Kristdemokraterna får en stor majoritet därför att vi avsätter 4 1⁄2 miljarder utöver det regeringen gör under en treårsperiod. Men så säger Helena: Självklart har vi samma intresse av att bemöta de här frågorna så att brottsoffren känner sig skyddade. Men det är bara en läpparnas bekännelse från Helena Zakariasén och majoriteten, eftersom det inte finns något beslut. När Helena Zakariasén säger att vi gör olika bedömningar måste man ställa sig frågan: Vilket slags bedömningar har majoriteten gjort som har föranlett att man yrkar avslag på alla motioner och förslag som skulle kunna förbättra brottsoffrens situation? Det är ändå ett faktum, som jag tog upp i mitt anförande tidigare, att vart tredje brottsoffer inte har något som helst förtroende för rättsväsendet efter det att en dom har fallit.

Fru talman! Jag har aldrig sagt att tillvaron för brottsoffren i det här landet är perfekt. Jag har sagt att vi ständigt behöver utvärdera, följa utvecklingen och komma med förslag till förbättringar, vilket vi också har gjort. Men naturligtvis finns det saker som vi alltid måste fortsätta att jobba med. Så är det ju. Ja, Kristdemokraterna avsätter mer pengar till kommunerna än vad Socialdemokraterna gör. Det är möjligt att Ragnwi Marcelind tror själv på att ni skulle få majoritet i riksdagen efter valet. Jag tror inte det, utan jag tror definitivt på en socialdemokratisk regering. Då kan kommuner och landsting känna sig ganska trygga. Det kan de nog inte göra med en borgerlig regering. Varför vi avstyrker motioner? Jo, ett antal frågor som ni tar upp och reserverar er för är sådant som redan sker i dag. Många av frågorna är väl tillgodosedda, och då finns det ingen anledning att tillstyrka dessa förslag. Men där kommer vi aldrig överens. Ragnwi Marcelind sade att 60 % anser sig inte ha fått någon information. Jag håller med om att det är dåligt, och det måste vi utan tvekan förbättra.
Fru talman! Att ge brottsoffer stöd och skydd är en angelägen och viktig uppgift även för Miljöpartiet. Jag tycker inte att vi behöver överglänsa varandra här, utan det är faktiskt en basuppgift för alla. Denna uppgift måste kontinuerligt utvärderas och förbättras. Det finns inget idealsamhälle. Även om Kristdemokraterna och Moderaterna skulle regera skulle dessa problem inte upphöra att existera, men vi måste naturligtvis ständigt göra allt vi kan för att komma till rätta med dem. Brottsoffren ska naturligtvis ges lika hög prioritet som gärningsmännen. Utbildning för alla personalkategorier som möter brottsoffer är en grundläggande förutsättning för ett bra omhändertagande. Samordnade åtgärder mellan alla som möter brottsoffer är en grundläggande uppgift. Men allt är inte bara elände, utan det finns många goda exempel i Sverige som man också skulle kunna ta upp här i talarstolen. Jag har besökt polisområden där man har kommit mycket långt med åtgärdspaket när det gäller våld mot kvinnor och barn. Det gäller även bemötande av andra brottsoffer. Mycket har hänt, inte minst genom Brottsofferutredningen som kom 1995, vars förslag kontinuerligt har genomförts. En strategi för samarbete mellan rättsväsendets myndigheter, utbildning och forskning samt ett förtydligande av socialtjänstens uppgifter har också genomförts. Men, fru talman, det tar oerhört lång tid att förändra attityder. Trots att vi har lagar och regler handlar det om attityderna hos de människor som jobbar med dessa frågor, Jeppe Johnsson. Det handlar inte alltid om längre fängelsestraff som är Jeppe Johnssons universallösning. Det feministiska kunskapsperspektivet är också avgörande för att man ska förstå de här problemen. Det tror jag inte att Moderaterna har varit så väldigt receptiva till tidigare. Att gå in i familjer har väl inte varit någon prioriterad lösning, utan familjen skulle hålla sina problem inom stängda dörrar. Det är ju tack vare att det finns kvinnojourer ute i kommunerna och att det finns människor som uppmuntrar dessa brottsoffer att anmäla brottet och fullfölja en rättegång som mannen kan dömas. Det pågår ju hela tiden utbildning av människor som jobbar med detta. Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren och Brottsoffermyndigheten har utbildningsprogram. Så visst är det mycket som händer. När det gäller överträdelse av besöksförbudet anser jag och Miljöpartiet naturligtvis att det inte är kvinnan som ska försvara sig. Ansvaret ska inte läggas på henne, utan det är mannen som ska få det hårdare om han inte följer kvinnans önskemål. Detta är på gång i Justitiedepartementet. Men jag förstår inte vad som har hänt. Det var aviserat att det skulle komma sådana förslag nu i vår som inskränker mannens rörelsefrihet. Något har tydligen hänt, men det finns utarbetade förslag som är bra. Det är min förhoppning att dessa ska tas upp trots att det inte är med på propositionsförteckningen.

Fru talman! I vanlig ordning vill Kia Andreasson försäkra sig om att hon har majoritetens instämmande när hon så starkt går ut till försvar. Kia Andreasson säger att det inte bara är elände. Men den här kvällen diskuterar vi faktiskt brottsoffrens situation, och det handlar väl ändå om elände, om jag har förstått det hela rätt. Annars tror jag att Kia Andreasson måste utveckla det. Över 20 000 kvinnor misshandlas varje år. 30 Sedan säger Kia Andreasson att det är bra med en kontinuerlig utvärdering. Men varför har då inte Kia Andreasson ställt sig bakom den utredning som vi har föreslagit under punkt 2, reservation 6? Vi anser att kvinnofridslagen inte fungerar, och vi vill att den ska utvärderas. Men Kia Andreasson ville inte vara med på den reservationen. Som vanligt går det inte ihop. Jag vill gärna ha ett förtydligande från Kia Andreasson: Är det bara för att stödja majoriteten eller är detta Miljöpartiets hållning, att det inte bara är elände och att det inte är så farligt?
Fru talman! Som Ragnwi kan man ta fram alla dåliga exempel och göra en eländesbeskrivning. Naturligtvis önskar vi inte att kvinnor och barn inte ska utsättas för våld. Vi vill inte att det ska finnas något våld över huvud taget. Genom lagförslag har man åstadkommit förbättringar. Det finns poliser som har en strategi för att bemöta kvinnor som har blivit utsatta för våld i hemmet på ett speciellt sätt som underlättar för dessa kvinnor när det gäller att tas om hand och att göra en anmälan. På många ställen har man också videofilmning som rutin. Det är en bra sak som har skett. Omhändertagandet av brottsoffren i domstolarna har också förbättrats. Det finns vittnesstöd och målsägandebiträden i större utsträckning. Jag anser att ett målsägarbiträde inte alltid behöver vara en jurist. Det finns också människor från andra yrkeskategorier som kan vara ett mycket lämpligt stöd i domstolen. Jag kan nämna många sådana exempel. Men när det gäller grov kvinnofridskränkning och utvärderingen kom BRÅ i maj 2000 med en utvärdering. Man sade då att det inte gick att dra så långtgående slutsatser därför att det hade gått för kort tid. Man måste se hur det hela fungerar under en längre tid. Vi vet ju att det inte går att snabbt överföra en lagstiftning även om vi skulle ha önskat det. Vid grov kvinnofridskränkning kan man döma till fängelse från sex månader upp till sex år. Och anledningen till att man inte inför en strängare straffskala kan vara att det ofta är män som är domare. De kanske inte ser de grundläggande strukturerna och har inte ett kunskapsperspektiv av feministisk art.
Fru talman! Jag blir litet förvånad när Kia Andreasson börjar att dra in männen i dessa frågor. Det var enbart tio fall som ledde till åtal av de ca 1 500 brott som anmäldes under föregående år. Vi menar att det måste vara en brist av något slag som gör att man i stället dömer för ett enskilt brott, t.ex. misshandel. Man kan alltså inte använda sig av det som var lagstiftningens syfte vid upprepad kränkning. Lagen fungerar alltså inte. Det har även BRÅ sett. Då menar vi att det är angeläget att se över den och, precis som Kia Andreasson sade i ett tidigare inlägg, att det är viktigt att göra en utvärdering. Men det har alltså Kia Andreasson inte ställt upp på i den här frågan. Kia Andreasson säger när det gäller detta med attityder att det finns så mycket som är positivt. Men jag vill än en gång understryka att i kväll behandlar vi ärenden som berör brottsoffer och våldsoffer. Här handlar det om att vi med lagstiftning och alla tänkbara åtgärder vill visa de här människorna att vi ställer upp och vill göra allt för att de inte ska behöva stå utan stöd och hjälp - med risk för att bli mördade - utan trygghetspaket, utan att polisen har med sig någon videokamera. Det som Kia Andreasson säger stämmer inte, för den senaste utredningen säger att videokameror bara används i ytterst enstaka fall. Det finns inte videokameror i polisbilarna - i hela Västra Götaland finns det åtta - så kom inte och säg att videokameror är något som är väldigt brukligt. Men vi har sagt att vi vill att det ska vara en självklarhet, om kvinnan går med på det, att använda videokameran för att dokumentera, för att kunna säkerställa vad som har hänt och för att kunna hjälpa henne att hålla fast vid vad som har hänt när hon kanske inte vågar göra det efter att mannen har hotat henne igen.
Fru talman! Jag har ingen annan åsikt än Ragnwi Marcelind, att videokamera är ett mycket effektivt medel för att dokumentera kvinnors skador så att brotten kan behandlas i domstol. Jag vet inte vilken utredning Ragnwi Marcelind talar om här. Den har jag inte sett, och hon har inte heller nämnt den vid namn. Men jag vet att den här strategin finns i alla län. Det har också från Rikspolisstyrelsen utgått rekommendationer och påbud att man ska ta tag i de här frågorna och jobba fram en strategi. Jag har sett dokument som innehåller en strategi för hur man beter sig vid våld mot kvinnor. Att sedan alla som arbetar med detta - poliser, jurister, domare osv. - inte följer den i enskilda fall ger också en negativ effekt. Det är klart att det optimala skulle vara om alla gjorde som man sade.
Fru talman! Enligt en undersökning av Domstolsverket menar domarna, och jag citerar: "Det är högst tveksamt att jurister ska få betalt för ett arbete som i mycket hög grad består av kurativa inslag." Min fråga till Kia Andreasson är: Instämmer Kia Andreasson i detta uttalande? Om inte, är Kia Andreasson beredd att i sina kontakter med regeringen arbeta för att man återgår till ett bättre system för ersättning till målsägandebiträden?
Fru talman! Min åsikt när det gäller målsägandebiträden är att de inte alltid behöver vara jurister. Det finns också andra yrkeskategorier som kan vara ett stöd till den som behöver speciellt stöd i vissa situationer, och det är inte alltid en jurist som är bäst på det. Det handlar inte alltid om juridiska frågor, men när man behöver stöd i juridiska frågor ska målsägandebiträden självklart tillhandahållas. Men det finns ju också situationer då det kanske är bättre med en person från en annan yrkeskategori. Jag tror att det står bestämt i lagen att också andra kan vara målsägandebiträden, att det inte behöver vara enbart jurister, och det tycker jag är bra.
Fru talman! Jag vet inte om Kia Andreasson avsiktligt missförstod min fråga, för egentligen handlade den om ifall det är rimligt att försämra ersättningen till målsägandebiträdena oavsett om de är jurister eller inte. Om Kia Andreasson anser att det inte är rimligt, är hon då beredd att tillsammans med oss andra arbeta för att ge målsägandebiträdena, oavsett vilken bakgrund de har, rimlig ersättning för det mycket viktiga jobb som de gör?
Fru talman! Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi har målsägandebiträden vid våra domstolar. Självklart ska betalningen vara sådan att det finns målsägandebiträden att tillgå.
Fru talman! Jag har under snart två perioder i riksdagen noterat att Socialdemokraterna och dess stödpartier mycket sällan lyssnar på oss från oppositionen. Jag har trott att Kia Andreasson har varit ett undantag fram till nu. Så är inte fallet, tyvärr. Kia Andreasson, i mitt anförande var jag mycket noga med att poängtera följande, och jag kan citera: "När vi lägger fram våra förslag så gör vi det i ödmjuk vetskap om att man inte enbart genom kriminalpolitiska åtgärder kan åstadkomma underverk." Sedan fortsatte jag, och detta vill jag gärna ha till protokollet. Jag hoppas att Kia lyssnar nu. Det gjorde hon inte under mitt anförande. Jag sade: "Det är genom ihärdigt brottsförebyggande arbete som de stora vinsterna kan göras."
Fru talman! Då är Jeppe Johnsson och jag helt överens när det gäller brottsförebyggande åtgärder. Men Jeppe Johnsson stod också här och sade att när det gäller kvinnofridskränkning är det bara högre straff som gäller, för annars är det inte effektivt. Även när det gällde brott mot besöksförbud var det höjda straff som skulle gälla. Även detta finns väl i protokollet. Jag vänder mig mot detta, för jag tycker att det är viktigare med brottsförebyggande åtgärder. Just detta med attityder, utbildning, samordning och inskränkningar i mannens rörelsefrihet är det som måste till för att förändra situationen. Det kan vi inte åstadkomma bara med straffrätten.
Fru talman! Nej, det håller jag med om. Men det är ingen mening med att höja straffet när brottet redan är begått. Då finns det redan ett brottsoffer. Då har de förebyggande insatserna misslyckats. Jag tycker att vi ibland har löjligt låga straffsatser. I genomsnitt sitter man inne i nio månader för grov kvinnofridskränkning. Det tycker jag inte är acceptabelt. Det är två olika saker, Kia Andreasson. Det förebyggande är en sak, men när det har gått så långt att det kommer till ett straff har brottet redan begåtts. Det är en helt annan sak, och det är egentligen den sidan vi behandlar i dag.
Fru talman! Jag kan ge Jeppe Jonsson rätt i att domstolarna inte har hanterat detta med kvinnofridskränkning på rätt sätt. Det var därför BRÅ fick uppdraget att göra en granskning, men man kunde inte säga något med säkerhet. Det tar tid innan domstolarna kan tolka den nya lagen på rätt sätt. Vi måste komma ihåg att det var en helt ny lag. Det handlade inte om att bedöma en enskild händelse som misshandel, utan det var ett upprepande av många brott som skulle sambedömas. Detta har juristerna haft svårt att göra, och det är beklagligt.
Fru talman!

Syftet med reformen var att göra lokalförsörjningen effektivare och att skapa en smidig fastighets och välskött förmögenhetsförvaltning. Myndigheterna skulle själva ta ett större ansvar och bli mer kostnadsmedvetna. Fastighetsförvaltningen fick också en ny organisation genom att Byggnadsstyrelsen avvecklades. I En utvärdering genomfördes 1996 som resulterade i ett delbetänkande om statens ändamålsfastigheter och en därpå följande proposition om fastighetsförvaltning och lokalförsörjning. Huvudfrågan genom åren har enkelt uttryckt handlat om kostnadsbaserade eller marknadsliknande hyror och om vilka fastigheter som ska klassas som ändamålsfastigheter. Det är därför naturligt att det är diskussionen runt dessa frågor som skapat motsättningar mellan staten som ägare och brukarna. FiU 25 1997/98 skrev vi moderater bl.a.: "Enligt utskottets uppfattning innebär propositionen inget klargörande för hyresvärdar och hyresgäster i ändamålsfastigheter. De konflikter som förekommer när det gäller ändamålsfastigheter härrör från vissa brister i utformningen av spelreglerna i samband med fastighetsreformen. Utan att göra nödvändiga klargöranden kommer dessa konflikter att fortleva." Så är det också. Nu senast är det konflikten mellan universiteten och Akademiska Hus. Det är hyresstrejk på Chalmers, anklagelser om miljardrån och ständigt uppblossande hyreskonflikter. Akademiska Hus egen vd ger nu upp och efterlyser ett nytt hyressystem för statliga fastigheter. skrivelsen framkommer den redan kända problembeskrivningen; att man hittills inte tillfredsställande kunnat knäcka frågan om en rimlig hyressättning. Revisorerna har även synpunkter på hur riksdagens beslut kanaliseras till verk och hyresgäster. Revisorernas förslag kan sammanfattas i fem punkter: självkostnad vid begränsade alternativ, god insyn i förvaltningen, dvs. tydlighet, gemensamt upprättade förvaltningsplaner, dvs. dialog, effektivisering i myndigheternas lokalutnyttjande, det kan t.ex. ytmässig storlek på lokaler, och ett expertorgan för samråd om hyressättningen. Vi moderater finner att förslagen är rimliga utifrån den problembeskrivning som framkommit och instämmer i den kritik som framförs i revisorernas skrivelse. Men vi noterar också av stämningen i finansutskottet att det nu inte borde finnas några större hinder för att frågan kan föras ett steg, eller helst flera steg, framåt. Utredningen som ska ta sig an uppgiften om hyressättning för ändamålsfastigheter inom kultur samt universitets och högskoleområdet blir förhoppningsvis den utredning som löser alla problem och gordiska knutar. Utskottet föreslår, vilket också framgår av handlingarna, ett tillkännagivande som utgår från att revisorernas samtliga fem förslag ska belysas på ett allsidigt sätt. Det tycker vi är väldigt positivt. Trots detta, fru talman, trots allt detta positiva, har vi två reservationer. Där tog utskottets välvilja slut. Vi vill dessutom att de synpunkter som förs fram i motionen av Henrik Landerholm m.fl. och som handlar om fastigheter som används av Försvarsmakten och förvaltas av Fortifikationsverket bör inkluderas i den kommande utredningen. Den andra reservationen handlar om försäljning av statlig mark. Vi menar att mark som den förvaltande myndigheten inte längre behöver för sin verksamhet i princip ska försäljas på ett marknadsmässigt sätt. Det är enligt vår uppfattning inte lämpligt att kommuner eller landsting sätts att förvalta statlig egendom bara för att denna eventuellt ska kunna användas för friluftsliv eller turism. Till slut, fru talman, vill jag säga att vi givetvis står bakom båda våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation 3.

Fru talman! Kolleger! Självklart är det så att statliga hyresgäster som Dramaten, Kungliga Operan, Naturhistoriska riksmuseet, Chalmers och KTH bara för att nämna några ska vara medvetna om vad lokalerna kostar - att de kostar naturligtvis, och mer specifikt vad de kostar. Det är det som är själva bakgrunden till att Byggnadsstyrelsen avskaffades och att vi har fått den här konstruktionen med fyra verk och bolag, i de här fallet två, Statens fastighetsverk och Akademiska Hus, som hanterar detta.

Då är det inte konstigt att det blir den typ av konflikter som Anna Åkerhielm tog upp här tidigare. Finns det någon som på allvar tror eller vill att Dramaten, Operan, Chalmers eller KTH eller övriga kultur och lärdomsinstitutioner ska - eller kan - upphandla alternativa lokaler på den öppna marknaden? Det är klart att de kan ha sidolokaler någonstans, men hur är det med de huvudsakliga lokalerna, alltså inte bara symbolbyggnaderna? Jag tror att vi är överens där. Det är ingen marknad. Ändå pressas de, och har pressats under många år, sedan 1992 var det väl, på att betala marknadsanpassade hyror. Det har gått för långt, och det har pågått för länge, det som har gått för långt. Då tycker vi och en majoritet här att det naturligtvis är bra att riksdagen tillkännager för regeringen att det är dags att lystra och komma med de förslag som riksdagen tidigare har beslutat om. Det går inte att ha missnöjda hyresgäster som hävdar att de inte har någon insyn alls i förvaltningen och att de inte informeras tillräckligt om faktiska kostnader. Sedan har vi andra statliga aktörer på fastighetsägarsidan som kanske hävdar motsatsen och är en hård motpol. Dessutom finns det ett annat problem med framgångsrika högskolor. Jag borde väl inte räkna upp några, men som göteborgare kan jag nämna Chalmers, och naturligtvis får man också nämna KTH. De drar ju till sig - och det är själva idén - andra hyresgäster i närområdet. Då pressar det upp marknadshyrorna. Då bestraffas skolorna, universiteten och de tekniska högskolorna, genom att deras egna hyror ska beräknas efter den marknad som de själva trissar upp genom en bra verksamhet för landets bästa. Så kan det inte vara. Det här ska nu in i en utredning, och då vill jag bara passa på, fru talman, att skicka vidare till Kjell Nordström att den här utredningen inte får bli någon långbänk. Det måste hanteras resolut. Naturligtvis måste man tydligare och klarare definiera vad som är ändamålsenliga fastigheter. Som tidigare talare sagt är det så med alla oss i oppositionspartierna att vi står bakom alla reservationer som vi har skrivit under och varit med om att driva fram. Jag ska bara yrka bifall till vår sista reservation, nr 6. Jag ska säga något om den som jag hoppas att Kjell Nordström kan kommentera. Där tar vi upp att när förhållandena har ändrats, hyresförhållandena, har inte de statliga institutionerna, brukarna, kompenserats i tillräcklig utsträckning. Det kan naturligtvis vara förödande för verksamheten. Detta håller utskottsmajoriteten i det här fallet med om. Den pekar på att Statskontoret har fått i uppdrag att ta reda på detta. Men någonting som inte besvaras av utskottsmajoriteten, som alltså inte finns med i texten som Kjell Nordström nu ska försvara, är att regeringen vid flera tillfällen har passat på att sänka driftsbidragen när företrädare för brukarna, t.ex. Naturhistoriska riksmuseet, det är väl det tydligaste exemplet, har lyckats förhandla ned sina hyror. Man kan naturligtvis säga att det ligger i deras uppdrag under de här givna omständigheterna att försöka få så bra och optimala hyror som möjligt. Då har de alltså bestraffats genom att bidraget året efter har skurits bort. Vad är det för incitament? Det är en fråga som jag vill skicka vidare till Kjell Nordström. Är det ett rimligt sätt att låta två parter förhandla och komma överens om en hyra till staten och sedan går i det här fallet regeringen in och skär ned driftbidragen? Är det en lämplig form av belöning?

Fru talman! För tids vinnande ska jag inte gå igenom bakgrunden till bildandet av de olika verk där vi har våra fastigheter. Det har både Anna Åkerhielm och Per Landgren på ett föredömligt sätt redan redogjort för. Jag ska mer kommentera vad ärendet handlar om. Ärendet har sin bakgrund i att kulturutskottet bad revisorerna granska hyressättningen för kulturinstitutionerna. Då genomförde revisorerna en något större förstudie och en bredare granskning som kom att omfatta Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket, Revisorerna kom fram till fem förslag som man överlämnade till finansutskottet. Anna Åkerhielm har tidigare redovisat dem. När detta blev klart visste utskottet om att regeringen avsåg att tillsätta en parlamentarisk utredning. Man kan säga att det utskottet gör nu är att avge ett tillkännagivande till regeringen om att denna utredning bör titta närmare på de här förslagen. Utskottet säger: "Utskottet anser att det är angeläget att regeringen tillsätter den nämnda utredningen och att frågorna om hyressättningsprinciper för statens ändamålsfastigheter skyndsamt får en hållbar och för alla intressenter acceptabel lösning. Direktiven till utredningen bör enligt utskottets mening utformas så att samtliga fem förslag som väckts av revisorerna blir allsidigt belysta och behandlade. Utskottet understryker också betydelsen av att utredningen blir parlamentariskt sammansatt. Vad utskottet anfört med anledning av revisorernas förslag bör riksdagen tillkännage för regeringen." Det är ett mycket enigt utskott som står bakom detta förslag. Låt mig säga något om en motion som utskottet har valt att också göra ett tillkännagivande om. Det är så att Ola Rask m.fl. har föreslagit att staten bör överväga om det finns skäl att behålla mark i statlig ägo. Det är tämligen snart aktuellt för försvaret att meddela hur mycket mark man behöver av den man disponerar för närvarande. Mycket pekar på att man kommer att meddela att man avstår väldigt mycket mark. En hel del av denna mark finns i områden som skulle vara lämpliga för turist och friluftsliv. Väldigt mycket finns faktiskt i Stockholms skärgård. Med anledning av detta har utskottet valt att göra ett tillkännagivande. Vi tycker att regeringen bör överväga om friluftsliv och turism skulle kunna vara skäl att behålla marken i statlig ägo. Till sist, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Kjell Nordström har här förklarat att utskottet i stora drag är enigt. Det är ju riktigt. Men jag vill ändå att Kjell Nordström lättar något på förlåten och möjligtvis kritiserar regeringen.

Är det den typen av incitamentsstruktur som man vill ha inom den här verksamheten?
Fru talman! Under de år på 90-talet när landet hade ekonomiska bekymmer var det många som fick minskade anslag. Det var för att få ordning på statsfinanserna. Man skulle naturligtvis ha önskat att man sluppit göra mycket av det man tvingades göra under den tiden. Men då kunde man inte undanta kulturfastigheterna. Även de fick vara med och bidra en del till budgetsaneringen. Nu är vi i ett något annorlunda läge. Nu finns faktiskt resurser och vi kan diskutera förbättringar. Så gjordes också. Så sent som i vårbudgeten 2002 fick de fem största kulturinstitutionerna en sänkning av sin hyra som innebar att de fick 19 miljoner mer än vad de haft tidigare. Något har de faktiskt fått redan.
Fru talman! Ska jag tolka detta som att det på något sätt var i nationens intresse och att det inte kommer att ske under nuvarande budgetomständigheter? Man kanske t.o.m. kan förvänta sig någon form av kompensation. 1. Det kommer inte att ske igen för nu är finanserna ändå så långt bärgade om vi jämför med hur det var i mitten på 90-talet. 2. Man kanske t.o.m. kan tänka sig ytterligare någon kompensation så att det täcker fullständigt.
Fru talman! Man kan i alla fall säga att det var bra för nationen att vi fick en ny regering 1994 som tog sig an saneringen av statsfinanserna så att vi i dag är i det läget att vi faktiskt kan diskutera lite ökade utgifter på ett och annat område.

Fru talman! Jag har inte för avsikt att ha synpunkter på Riksdagens revisorers förslag när det gäller ändamålsfastigheters hyressättning och förvaltning. Vänsterpartiet välkomnar naturligtvis en översyn. Det är också trevligt att läsa en moderat motion som kräver att hyressättningen vid universitet och högskolor ska ske utifrån en självkostnadsprincip. Men då måste statens avkastningskrav på Akademiska Hus sänkas. Vänsterpartiet vill dock att det ska ställas ett nytt krav, nämligen att Akademiska Hus på campus eller i områden som hänger samman med universitet och högskolor bygger och förvaltar studentbostäder. Bristen på studentbostäder finns framför allt i våra storstadsområden. Den är mycket stor. Här har regeringen i stort sett lagt allt ansvar på kommunerna för att få fram studentbostäder. Det bidrag som finns och som snart intecknats, ca 400 miljoner kronor, räcker inte till, ger undermåliga bostäder och kräver hyresnivåer i t.ex. Stockholmsområdet som är betydligt högre än studenterna har råd med. Utbyggnaden av universitet och högskolor är naturligtvis bra. Men bostadsfrågan måste också få sin lösning. I det här fallet tar inte staten sitt ansvar. I dag finns det 60 000 studentbostäder runt om i landet, och antalet studenter har på tio år ökat från 200 000 till 330 000. Kötider på mer än ett år sätter käppar i hjulet för många studenter som inte har möjlighet att köpa en bostadsrätt eller har råd att hyra i andra hand, ofta till ockerpriser. Studenter tvingas avstå från studieplatser, och bristen på studentbostäder riskerar att skapa ytterligare snedrekrytering till den högre utbildningen. Statens investeringsbidrag till hyresrätter gäller inte byggande av studentbostäder och är av begränsad omfattning. Det har avsatts 2 1⁄2 miljarder de närmaste fem åren. Akademiska Hus har ekonomiska förutsättningar att göra det här, men det förutsätter att ägardirektiven ändras. Utskottet avstyrker den här möjligheten med hänvisning till att bostäder inte ingår i bolagets fastighetsbestånd, att det inte finns några fria resurser för byggandet av studentbostäder och att ett sänkt avkastningskrav på Akademiska Hus skulle kringgå budgetlagens krav på bruttoredovisning samt riskera en otydligare uppgift för bolaget. Inget av de här argumenten är naturligtvis hållbara. Vinsten för Akademiska Hus år 2000 var 650 miljoner varav 200 miljoner utbetalades till staten. Det är en summa som motsvarar hälften av det senaste stödet till studentbostäder. Dessutom fanns år 2000 ett eget fritt kapital på 1,3 miljarder som naturligtvis kan användas på olika sätt, t.ex. för bostadsproduktion. Det innebär inte att medlem försvinner, utan de omsätts i fasta värden i form av studentbostäder. Dessa ska naturligtvis hyras ut till självkostnadspris. Det här är en teknik som regeringen själv tillämpar i olika sammanhang när behoven finns och det inte ryms under statens utgiftstak. Vad är det senaste förslaget om en skattereduktion till kommuner och landsting för år 2002 om inte ett sätt att kringgå utgiftstaket? Men det är ett stöd som vi vänsterpartister välkomnar. Staten tar inte sitt ansvar när det gäller studenternas boendemöjligheter. Det ökar, och minskar inte, snedrekryteringen till högre studier. Staten bör dela både risken och ansvaret med kommunerna för studentbostäder i anslutning till universitetens och högskolornas campus. I övrigt bör det inte byggas några särskilda studentbostäder, utan studenterna får söka bostad i det ordinarie bostadsbeståndet.

Fru talman! Owe Hellberg står ju bakom majoritetstexten även när det gäller kompensation för höjda hyror. Nu har Owe Hellberg mest talat om studentbostäder, och det är ju ett angeläget ärende i sig. Jag vill bara fråga Owe Hellberg om han står bakom den incitamentsstruktur som närmast är inverterad eller obefintlig, dvs. att om man vid en lyckad hyresförhandling får sänkta hyreskostnader ska regeringen gå in och dra av motsvarande summa på driftsbidragen. Orsaken till att jag ställer den frågan till Owe Hellberg också är att vi tidigare fick höra av Kjell Nordström att det var i nationens intresse och att det var under budgetsaneringens dagar. Men jag lyckas bläddra fram här i handlingar att det gällde för budgetåret 2000. Det var inte alls när det var som mest krisigt.
Fru talman! Jag tycker att det är att börja i fel ände. Man ska naturligtvis utgå ifrån att den här hyressättningen sker efter självkostnadsprincipen och inte efter avkastningskrav som staten har på den här typen av fastigheter. Då behöver man inte spela något spel om vilken hyra som ska sättas. Då faller det på sin egen rimlighet var nivåerna hamnar. Man ska naturligtvis varken kompensera eller dra undan anslagen för utbildning och forskning. Det ska ske på ett annat sätt.
Fru talman! Jag är överens om det. Det finns bara ett sätt att tolka detta. Det är att Owe Hellberg också är kritisk mot att regeringen gjorde som den gjorde.
Fru talman! Det är därför jag sade i min inledning att jag ser fram emot den översyn som ska göras.
Fru talman! Jag delar Owe Hellbergs farhågor för att det byggs för få studentbostäder på en del orter runtom i landet. Det utgår ett statligt stöd. Och precis som Owe Hellberg sade håller det på att ta slut, men vad jag förstår pågår diskussioner för att se till att man kan få fram mer pengar till studentbostäder. Jag tycker inte att vi ska ha studentbostäder i Akademiska Hus. Jag tycker att vi ska ha den här ordningen att det är kommunerna som tar ansvar för den frågan. Jag skulle i stället vilja säga att vi kanske borde diskutera om det ska ligga så många högskolor och universitet i de kommuner som inte tar ansvar för den här frågan. Det finns ju andra ställen i Sverige där man är beredd att ta hand om högskolorna och universiteten och fixa bostäder.
Fru talman! Det är naturligtvis kommunerna som har ett bostadsförsörjningsansvar för sina kommuninvånare, men det är lite speciellt med studenter som kommer och går och vars inriktning är att studera. De bor ju egentligen inte på orten. Vi menar också att det här skulle vara ett bra sätt att skilja ut olika typer av boende. Vi tycker att det är rimligt att man bygger studentbostäder i närheten av campus och utbildningsområdena på ett speciellt sätt. Men i övrigt ska det inte vara särskilda studentbostäder. Efter kontakter med Boverket och med lite koll på de bostäder som är byggda i dag med det stöd som staten hittills har gett ser vi att de inte är särskilt bra och inte särskilt ändamålsenliga. Vi har inte heller fått några indikationer på att det finns några nya pengar för studentbostäder, och finns det inga nya pengar för studentbostäder blir det inga bostäder heller. Det är helt orimligt och oacceptabelt i dag när man kan få vänta två år i Stockholm på att få en studentbostad. Därför tycker vi att det är viktigt att så många som möjligt kan bidra till detta.
Fru talman! Det är helt riktigt som Owe Hellberg säger. Det är här i Stockholm som de största bekymren finns, och egentligen på de gamla universitetsorterna, men där de nya högskolorna växer fram förmår kommunerna att se till att det finns studentbostäder. Jag tycker att vi i stället borde ta oss en funderare på om alla universitet och högskolor behöver ligga just där de ligger. Även de kan ju flyttas om man inte kan sköta detta med att fixa bostäder.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att man har ett regionalt perspektiv när det gäller utbildningsnivån. Det är inte bostaden i sig eller bostadsbyggande som ska avgöra hur många utbildningsplatser man får. Det som ska avgöra är naturligtvis utbildningsnivån i den region som det handlar om. Själv kommer jag från Gävleborgs län. I Gävle har vi en högskola där man gärna vill satsa på ett studentbostadsbyggande på campus, men kommunen tvekar och vill inte göra detta. Man anser sig inte ha råd med det. Kjell Nordström vet likaväl som jag hur kommunernas ekonomi ser ut i dag. Det här förekommer också på andra ställen. Vi menar att detta vore en möjlighet att pröva. Det finns medel och resurser. Vi tror att Akademiska Hus även skulle klara det här uppdraget på ett bra sätt.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av motion Fö259 som behandlas i finansutskottets betänkande nr 14. Motionen har behandlats på ett mycket positivt sätt av majoriteten i utskottet. Man föreslår ett tillkännagivande. Det tycker jag är bra. Försäljningen av statlig mark är en viktig fråga och berör många, inte minst i vår skärgård. Skärgården får inte bli enbart ett område för semesterboende, sol, bad och rekreation. Det är viktigt att vi har en levande skärgård där vi också slår vakt om de kulturhistoriska värden som finns där. Jag vill belysa detta med ett exempel, nämligen 6:40 som finns på Vätö i Norrtälje kommun. Den ägs av staten - försvaret. Vätöberg är ett gammalt stenhuggeri som startade kring förra sekelskiftet. Där finns stentipparna kvar ute i vattnet. Det finns många minnen från en stor stenhuggarepok. Jag nämner som ett kuriosum att mycket av den granitsten som finns i Riksdagshuset har brutits och huggits på Vätöberg och därifrån fraktats in till Här står också i skogen originalsockeln, huggen i Italien i marmor, till Birger Jarls staty. Marmorn var så skör att den inte höll, och därför fraktade man den till Vätö och högg i stället en ny sockel i granit, men originalsockeln står kvar där ute. Det finns också kvar bebyggelse från denna tid, bl.a. den gamla förmansvillan, där kontoret inhystes. Hembygdsföreningen på Vätö har engagerat sig mycket i det här området. Man har anlagt en kulturstig, och området är ett uppskattat utflyktsmål, där man kan se och förstå gamla tiders stenindustri och stenarbetarnas villkor. Området ligger mycket vackert vid Björköfjärden. Där finns en fin kaj, som är uppskattad av många seglare. Det var ju dit som stenskutorna gick en gång i tiden. Det är inte svårt att föreställa sig att det här området skulle vara mycket attraktivt att exploatera. Därmed skulle oersättliga kulturhistoriska värden gå förlorade. Jag vill understryka vikten av att bevara ett område som är av allmänt intresse. Vätöberg är ett exempel, och det finns fler som skulle vara värda att nämna. Det är beklagligt att m, kd och c har reserverat sig mot behandlingen av motionen. Innebär det att dessa partier inte värnar om områden som har ett allmänt kulturhistoriskt eller annat naturvärde? Vill man överlämna dessa områden till privata intressen i stället? Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i finansutskottets betänkande.
Fru talman! Nej, det innebär det inte för vår del. Om Christina Pettersson läser reservationen noggrant finner hon att statlig mark i dag inte som princip ska försäljas. Vi skriver: "Statlig mark som den förvaltande myndigheten inte längre behöver för sin verksamhet skall i dag som princip försäljas på ett marknadsmässigt sätt." Orden "som princip" kan fungera som en brasklapp som täcker in den här typen av fall. Vi har känt att det kan finnas sådana fall, och vi ska därför inte ha en stelbent inställning. Om man läser noga ska man alltså finna att skrivningen inte är så hård som Christina Pettersson verkar tro.
Fru talman! Jag har väldigt svårt att förstå orden "i princip". Man bör ha en ordning där det först prövas om marken eller fastigheterna har ett allmänt kulturhistoriskt värde eller naturvärde. Jag förstår nog varför man vill reservera sig. Det finns, som jag sade i mitt anförande, ganska starka privata intressen för att exploatera sådana här områden så att man får en annan typ av friluftsliv, som vi inte önskar oss. Man begränsar då möjligheterna att ta del av vår skärgård till några få människor i stället för att många får tillgång till dessa värden.
Fru talman! Christina Pettersson målar den onde på väggen. Fullt så allvarligt är det inte. Snarare ska principen vara den att det inte är kommuner och landsting som ska sättas att förvalta sådan här egendom. Finns det särskilt ömmande fall kan vi säkert tänka oss att den ska bevaras i statlig, kommunal eller landstingsmässig ägo, men så ska inte ske som regel. Svårare än så är det inte.
Fru talman! Det kan vara lugnande för mig som bor i en kommun som är borgerligt styrd och där den här fastigheten finns att man inte har en stenhård syn på detta utan att det finns öppningar för diskussioner. Det är inte så att jag målar någon på väggen, utan jag talar av erfarenhet. Jag har sett områden i de här delarna och i andra delar av skärgården bli exploaterade.

Herr talman! Sveriges inträde i EU har aktualiserat författningsdebatten och då inte minst frågorna om maktdelning i Sverige. Bland de många publikationer som behandlar dessa frågor kan jag t.ex. nämna antologin Maktdelning, som var den första av Demokratiutredningens många forskarvolymer. Jag kan också nämna de årliga volymer som SNS demokratiråd ger ut och åtskilliga skrifter inom ramen för Timbros författningsprojekt. Det har nu gått så lång tid sedan 1974 års regeringsform att det borde vara dags för en övergripande författningsutredning. Den sittande författningsutredningen har alldeles för snäva direktiv, och detsamma kan sägas gälla t.ex. Kommunaldemokratiska kommittén. Demokratiutredningen berörde många konstitutionella frågor, kanske rentav fler än vissa hade önskat sig. Men den stora utredningen förefaller ha lagts åt sidan av regeringen. En ny författningsutredning bör ta sin utgångspunkt i respekten för den enskildes rätt och i insikten att en ökad maktdelning stärker den enskildes frihet och förbättrar demokratins vitalitet. Inrättandet av en i väsentliga avseenden fristående riksbank kan, liksom beslutet om en fristående riksrevision, ses som ett uttryck för krav på en bättre maktdelning. Denna tradition har historiskt sett inte varit så stark i Sverige, även om de fristående ämbetsverken och de, åtminstone på papperet, självständiga kommunerna finns med redan i 1809 års regeringsform. I dagens Sverige med maxtaxor inom barnomsorgen och inomkommunal skatteutjämning är det förstås uppenbart att det kommunala självstyret inte är så starkt som det borde eller kunde vara. Det är vidare ett oroande tecken att den utredning om maktfördelning mellan olika politiska nivåer som statssekreteraren Sören Häggroth sagt ska vara på gång enligt samme talesman bör se över om det svenska systemet med fristående ämbetsverk passar i nuvarande EU-ram. I stället för det lappverk av begränsade utredningar, som delvis överlappar varandra, skulle vi nu faktiskt behöva en mer heltäckande översyn av författningen. Herr talman! Redan Demokratiutredningen som kom för två år sedan gjorde den självklara kopplingen mellan en vitalare lokal demokrati och den kommunala självstyrelsen. Kravet på skilda valdagar för riksdags och kommunalval var också en logisk följd av detta synsätt. Mötet med den kontinentala traditionen har hur som helst fört upp frågan om maktdelning på dagordningen. De formuleringar som finns i regeringsformen om den kommunala självstyrelsen har uppenbarligen inte förmått att skydda den tillräckligt. Det finns en koppling mellan den kommunala självstyrelsen och kravet på en bättre lagprövning. Man kan med fog hävda att skyddet för kommunernas självbestämmande liksom för de medborgerliga frioch rättigheterna får substans först när det finns en reell möjlighet för domstolar och andra rättstillämpande organ att underkänna lagstiftning som kränker dessa rättigheter. Denna skyldighet har svenska domstolar och myndigheter i dag, men endast i de fall där lagstiftningen uppenbart kränker individers och företags rätt. Den debatt vi hade i författningsfrågor här i kammaren för ett år sedan kom mycket att handla just om detta, om huruvida det är rimligt från ett medborgarperspektiv att Sverige klamrar sig fast vid uppenbarhetsrekvisitet samtidigt som rättsutvecklingen i Europa går i motsatt riktning. Riksdagen gjorde då bedömningen att så inte är fallet, vilket ledde till ett tillkännagivande till regeringen. Sedan dess har emellertid ingenting hänt i frågan, vilket majoriteten i utskottet nu uttrycker sitt missnöje över. Socialdemokraterna och vänsterpartisterna i utskottet utnyttjar den möjlighet som finns att avge ett särskilt yttrande till att i en liten uppsats än en gång räkna upp de argument som de anser finns mot en bättre lagprövning. Man menar också att det är orimligt att genomföra en reform av detta slag mot uppfattningen hos en stor minoritet i riksdagen. Det sistnämnda kan nog vara riktigt. Men vad det nu handlar om är att utreda frågan om bättre lagprövning. Detta är vad riksdagen har beställt av regeringen genom beslutet för ett år sedan och som regeringen ännu inte har levt upp till. Låt mig säga några ord om det som förefaller vara huvudargumentet mot en bättre lagprövning, nämligen att politikerna förlorar makten till experterna, i detta fall juristerna. Enligt en traditionell vänsteruppfattning i Sverige har större domstolsmakt uppfattats som en demokratisk förlust. Enligt min mening är detta emellertid en missuppfattning. En bättre maktdelning är till att börja med inget nollsummespel, som bl.a. Olof Petersson har framhållit. Demokratin kan totalt sett fungera bättre genom t.ex. en mera oberoende, mindre politiserad riksrevision. Ytterst är det ändå riksdagen som bestämmer genom att stifta lag. Det är inget konstigt i att vissa lagar, demokratiskt beslutade av riksdagen, underordnas andra lagar i en normhierarki. Grundlagarna har ju också stiftats demokratiskt. Portalparagrafen till regeringsformen slår som bekant fast att makten utövas under lagarna. Våra vänstervänner fick inte plats för det tillägget i sitt i övrigt digra särskilda yttrande. Domstolens uppgift blir att pröva om det som vi kan kalla vardagslagstiftningen stämmer med grundlagen. Politikerna har förstås alltid möjligheten att ändra en lag som inte bestått provet eller att ändra grundlagen. Makten ligger alltså ytterst kvar hos den lagstiftande församlingen, riksdagen. Varken EG-rätten, som har företräde framför svensk lag, eller Europakonventionen, som gäller som svensk rätt, kräver att brister i lagstiftningen ska vara uppenbara. Det förtjänar än en gång att understrykas att Demokratiutredningen var enig i kravet på en bättre lagprövning. Utredningens ställningstagande växte fram som en naturlig följd av resonemangen om en juridisk kvalitetssäkring som ett led i en bättre fungerande demokrati. Detta ledde till krav på en större rättssäkerhet för individer och kommuner i deras mellanhavanden med staten. I en förlängning kan man överväga om en författningsdomstol kan bidra till något mer. Vi har för vår del markerat en öppenhet i frågan om hur en sådan eventuell författningsdomstol ska konstitueras. En möjlighet kan vara att låta domare ur Högsta domstolen och Regeringsrätten bilda en sådan. Inom EU har Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien och Österrike författningsdomstolar. Och Belgien, Grekland och Frankrike har liknande institutioner. Vänsterminoritetens påstående om att författningsdomstolar främst finns i förbundsstater - så står det alltså i det särskilda yttrandet - är därför felaktigt. I Tyskland, som onekligen är en förbundsstat, finns förstås författningsdomstolen i Karlsruhe, som sliter tvister mellan länderna och själva förbundsstaten. Men dessutom har man författningsdomstolar i varje delstat, eller varje land som man säger. Det kan tilläggas att i länder som nyligen befriats från diktatur t.ex. här i Europa är författningen och författningsdomstolen viktiga instrument för att skydda och utveckla rättsstaten. När konstitutionsutskottet besökte Sydafrika kunde vi också märka vilken stor betydelse författningsdomstolen där tillmättes. Herr talman! Åtskilliga andra intressanta frågor behandlas i detta betänkande, men eftersom de flesta har avhandlats tidigare och inte bara en gång har jag här koncentrerat mig på framför allt förslaget om att utreda en bättre lagprövning. När det gäller frågan om antalet riksdagsmän - vi för vår del vill alltså reducera till ett rimligare antal - vill jag dock ännu en gång framhålla det godtyckliga i att antalet ledamöter år 2002 ska vara bestämt av hur många ledamöter som skulle avgå med pension när första kammaren och andra kammaren avskaffades. De som var kvar var 350 till antalet. Så blev också beslutet - som senare, som bekant, ändrades marginellt till 349 ledamöter. Frågan om fullt genomslag för personvalet har vi nyligen också diskuterat. Samma tre partier som för en månad sedan står bakom detta krav, och gör så också i dag. Vår syn på domstolarnas ställning i fråga om Domstolsverkets avskaffande och annat är också känd, så jag går inte vidare in på den saken nu. Slutligen ser jag att några partier också nu vill förbereda införandet av republik. Huvudargumentet förefaller vara att det är oförenligt med demokratins principer med en monark. Jag tycker att man då gör det fundamentala misstaget att glömma att denne monark i vår demokrati saknar politisk makt. Det finns många statsvetare som rentav har formulerat det så att Sverige inte är en konstitutionell monarki utan en konstitutionell demokrati. För övrigt är det ju så, som jag tror att många av oss känner till, att monarkin genom åren varit till mycket stort gagn för Sverige och är det även i dag. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom alla moderata yrkanden, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1.